Herr talman! Bertil Måbrink höll ett långt försvarstal för planekonomin. Jag nöjer mig i det här sammanhanget med att än en gång bara konstatera att det inte finns något land med s.k. planekonomi som i ett längre perspektiv haft en positiv ekonomisk utveckling. Sedan till Vietnam! Vietnam blev bombat och förstört under kriget mot USA. Vi ger ett bistånd till Vietnam för att man åter skall kunna bygga upp sitt land, men vi ger inte bistånd till Vietnam för att man skall föra ett anfallskrig mot ett grannland. Det finns ingen klasskillnad i Vietnam, säger Bertil Måbrink. Jag påstår att det finns en stor och viktig klasskillnad i Vietnam. Det är den klasskillnad som finns mellan de människor som har sin rörelsefrihet och dem som har kastats i fängelse utan dom och rannsakan på grund av sina politiska åsikter. Det kan Amnesty intyga. Det är den klasskillnad som finns mellan en politisk diktatur och ett demokratiskt samhällsskick. Till sist sade Bertil Måbrink att vi bedriver en vulgärdebatt om de mänskliga frioch rättigheterna. Det var ett hårt påstående. Jag vill påstå att den debatt som vill ffrämja de mänskliga frioch rättigheterna aldrig kan bli vulgär. Bertil Måbrink tog tre exempel — Sri Lanka, Indien och Kenya — och utropade dramatiskt: Var fanns bl.a. Rune Ångström när detta hände? Ja, var fanns Bertil Måbrink när det hände? Jag har aldrig tidigare hört Bertil Måbrink gå i bräschen för de här exemplen — måhända har jag inte kunnat följa varje steg som Bertil Måbrink tagit på den politiska banan. Men jag kan tala om för Bertil Måbrink att jag på mitt sätt har protesterat mot de övergrepp som skett i Indien och Kenya, och jag har själv konstaterat de övergrepp som skett mot minoriteten tamilerna i Sri Lanka. Men där vill jag göra ett beriktigande: Regeringen har försökt skydda denna minoritet mot övergrepp från majoritetsbefolkningen.
Herr talman!

Länderna med marknadsekonomi fjärmar sig mer och mer från våra biståndspolitiska mål — det är helt klart, Rune Ångström. Sedan kan man kanske säga att om ekonomin i planekonomierna just nu står still eller rör sig mycket sakta i positiv riktning går den med våldsam fart djupare och djupare ned i länderna med marknadsekonomi. Om Rune Ångström inte haft skygglappar på sig när han varit ute och rest kan han inte komma ifrån att han i länder med planekonomi inte sett det som man ser i länder med marknadsekonomi: barn med av svält uppsvällda magar och tiggare, lyx och överflöd i vissa områden och en djup och hård fattigdom i vissa andra. Om Rune Ångström är ärlig borde han här i talarstolen säga: Nej, detta kan jag inte se i länder med planekonomi. Det är fattigdom i dessa länder också. Ja, men de små resurser som finns fördelas på ett rättvist sätt. Sedan är det ju ganska avslöjande för Rune Ångström när han tafatt försöker värja sig för de tre exempel på länder som jag tog upp och där jag anser att det begås ohyggliga brott mot de mänskliga frioch rättigheterna. När Rune Ångström höll sitt anförande här hördes inte ett ljud om detta. Han talade om mänskliga frioch rättigheter när det gällde ett land, men han teg som muren i fråga om dessa tre länder. Det är ganska avslöjande för hur Rune Ångström ser på och hanterar frågan om de mänskliga frioch rättigheterna. Jag har varje år i biståndsdebatterna tagit upp Indien, Sri Lanka, Bangladesh och Kenya. Därom behöver det inte råda något tvivel, inte ens hos Rune Ångström.

Herr talman! Jag skall be att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter. Det är litet svårt att strukturera den här debatten. Den spänner över så vida fält, och vi har på socialdemokratisk sida kommit överens om att jag inledningsvis skall göra några allmänna kommentarer, varefter mina partikamrater i debatten kommer att diskutera detaljer i betänkandet. Det innebär alltså inte någon nonchalans mot de talare som varit före mig i talarstolen att jag inte berör allt vad de har sagt. Herr talman! Jag har med uppmärksamhet lyssnat på företrädarna för oppositionen. Jag måste säga att det är ganska fantastiskt vilken lysande uppvisning som förekommit av en besvärande minnesförlust. Har ni, mina damer och herrar, glömt att de borgerliga partierna under sex år hade makten idet här landet och kunde göra alla de förändringar i biståndspolitiken som ni nu indignerat kräver att vi skall genomföra? Margaretha af Ugglas talade i kraftiga ordalag om den socialistiska biståndspolitiken, som skulle kännetecknas av frikostighet och kravlöshet — hon använde även en lång rad andra liknande adjektiv. Varför gjorde de borgerliga partierna ingenting åt detta under de sex år ni hade ansvaret? Rune Ångström talar så mycket om de mänskliga rättigheterna, och han säger mycket som jag kan instämma i. Men varför gjorde ni ifrån folkpartiets sida icke ett skvatt när ni under sex år hade det direkta avsvaret för u-hjälpen? Ni var tysta hela tiden. Det är nu ni skall göra så mycket. Nu ställer ni krav och kritiserar socialdemokratin för vår biståndspolitik. Ni talar om ett socialdemokratiskt svek när det gäller biståndsnivån. Den kritik ni riktade mot moderaterna var ovanligt mild, trots att dessa i år ligger en miljard under er när det gäller biståndsnivån. Ändå vill ni regera ihop med moderaterna, om det blir en borgerlig seger i nästa val. Ni försöker ge sken av att det trots allt råder borgerlig enighet om biståndspolitiken genom att ni lyckats skriva ihop er när det gäller kravet på en biståndspolitisk utredning. Inte minst utrikesutskottets vice ordförande, som under en tid var ordförande i den förra biståndspolitiska utredningen, bör känna till hur litet den utredningen ledde till, hur klent resultatet blev av de många årens utredande. Kravet på en utredning nu är ett försök att låtsas som om det finns en borgerlig biståndspolitik, trots att ni när det gäller biståndsnivåerna ligger så oerhört långt ifrån varandra. Herr talman! Såväl i utskottsbetänkandet som i den proposition vi behandlar talas det om nöden i den tredje världen. Det talas om torkan i Afrika, folkökningsproblemen, flyttningen till de stora städerna, jordförstöringen, den stora och svåra finansiella krisen, och det noteras att man i Afrika upplever den moderna historiens allvarligaste hungerkatastrof. Det är i den internationella situationen vi i Sveriges riksdag i dag diskuterar biståndspolitiken. Det belopp som vi i dag kommer att bevilja är nästan 1 96 av bruttonationalinkomsten — det fattas litet. Sture Korpås har frågat varför vi inte tog steget fullt ut när vi i tilläggspropositionen lade på 300 miljoner. Det har vi redan tidigare talat om. Ni har glömt att ni under sex borgerliga regeringsår totalt förstörde Sveriges ekonomi och att det var omöjligt att bibehålla enprocentsnivån den här gången. Men när vi lade på 300 miljoner, så var det 300 miljoner som vi kunde finansiera utan att öka budgetunderskottet. Men vi nådde inte fram till de ytterligare 150 miljonerna, för ni var inte beredda att medverka till att klara finansieringen. Men när vi nu ligger på 0,98 96 — det är den troliga siffran, men det beror litet grand på hur utfallet av BNI förra året blev — kan vi notera att många stora och ekonomiskt starka länder i världen ligger långt under oss: Västtyskland på 0,48 96, Schweiz på 0,25 26 och Nordamerikas förenta stater på 0,27 96. Det väsentligaste målet för oss måste vara att i alla internationella fora medverka till att man i andra länder också når upp till den svenska biståndsvolymen. Men därutöver är det självklart att vi skall sträva efter att så snart som möjligt komma fram till 1 26 av BNI, något som vi tidigare kunnat genomföra i Sverige. Varför använder vi inte BNP i stället för BNI? frågar Bertil Måbrink. Svaret på den frågan är mycket enkel. Det beror på att detta är det internationellt använda måttet. Man räknar inte in räntorna på utlandsskulden i basen för beräkningarna av biståndet. Men om man tar bort dessa blir det BNI i stället för BNP. Där använder vi samma teknik i mätningarna som man gör i alla andra länder i världen. Det är ett sätt att mäta som OECD:s biståndsorganisation DAC har rekommenderat. Herr talman! Oavsett om vi ligger på 1 90 av bruttonationalinkomsten eller något där under, är det naturligtvis viktigt — och jag vill gärna understryka det —att detta bistånd används på ett sådant sätt att vi så långt det är möjligt når fram till de biståndspolitiska målen. Det får inte bli så att man bara för att nå upp till en viss biståndsnivå använder pengarna hur som helst. Det måste ställas krav på antingen att vi effektivt medverkar till lösandet av aktuella problem — svält, sjukdomar, andra katastrofer osv. — eller att vi på lång sikt medverkar till en utveckling i mottagarländerna. Det är angeläget att säga detta. Vi kan lägga litet olika mening i ordet ”effektivitet”, men jag utgår från att vi alla anser att vi så långt det är möjligt skall nå de mål för biståndet som vi satt upp. Det har ibland sagts att vi skall se till att de reserverade medlen kvickt skall ta slut, så att pengarna kommer till användning. Så får det inte gå till, eftersom användningen måste vara vettig, oavsett var nivån ligger. Detta har också i hög grad att göra med SIDA:s — biståndsorganets — kapacitet. Utskottet har gjort en i och för sig ganska sensationell ändring i budgetpropositionen, när vi inte godtagit den automatiska nedskärningen av antalet tjänster i SIDA:s organisation. Vi hari stället flyttat över 2,2 miljoner från ett konsultanslag till SIDA :s myndighetsanslag. Det är en markering av att vi inte anser att det är möjligt för SIDA att tillgodose de krav vi ställer på SIDA, om man samtidigt avlövar organisationen tjänster. Det är dessutom så att konsulterna ofta är mer än dubbelt så dyra som de anställda i SIDA. Det finns alltså ingen anledning att i stället för att anställa arbetskraft på SIDA använda konsulter. Den markeringen i utrikesutskottets betänkande betraktar jag som väsentlig. Samtidigt som vi liksom sker i budgetpropositionen betonar kravet på effektivitet vill vi självfallet också betona att det som vi en gång har beslutat beträffande u-hjälpen ju inte äger giltighet för alltid. Justeringar måste göras när erfarenheter vinns. Vi har på tre olika punkter begärt att regeringen skall undersöka möjligheterna till revideringar av tekniken för u-hjälpen. Det gäller t.ex. beträffande landramarna. Landramarna är i sig dock så betydelsefulla att vi inte ställer oss bakom de borgerliga kraven att de skall avskaffas. Genom att vi har en landram, stor eller liten, vet både vi och mottagarlandet ungefär hur mycket man disponerar, och man kan planera därefter. Men samtidigt har det visat sig att det finns exempel på att alltför fastlåsta landramar kan ha lett till stelhet i biståndspolitiken. Därför är det bra om man kan hitta en teknik som innebär att landramarna är mindre fastlåsta. Det finns olika möjligheter i det avseendet. Man kan tänka sig att en del av landramen är fixerad och att en annan del är rörlig, så att man därigenom kan anpassa sig till sådant som kan hända under den tid då biståndsavtal gäller. Men att man skall gå så långt som till att avskaffa landramstekniken finns det inte majoritet för i utrikesutskottet. Jag tycker att det är beklagligt att man från borgerlig sida helt vill kasta den gamla tekniken över bord. Det ligger så mycket av värde i tekniken med landramar att det skulle vara skada om den övergavs. Herr talman! Det finns självfallet också på andra områden anledning att se över hur biståndet fungerar. Jag är för min del mycket känslig för frågan om de mänskliga rättigheterna. Utskottet skriver mycket starkt på denna punkt.

Jag finner alla skäl tala för att man i de förhandlingarna skall påtala de allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter som sedan lång tid tillbaka förekommer i Etiopien och som förekom under alla de år då de borgerliga var i regeringsställning, utan att någon från borgerligt håll påtalade dem. Det har förekommit exempel på att i kyrkorna insamlade medel inte når de rätta mottagarna i Etiopien, därför att regeringen på olika sätt stoppat försändelserna. Den är rädd för att gerillans styrka kan förbättras genom hjälpinsatserna och att en del kan komma de stridande krafterna till godo. Detta är naturligtvis för de organisationer som här hemma engagerar sig för biståndet djupt oroande. Vi har alla skäl att i överläggningar med samarbetsländer påtala hur väsentligt det är för oss att man försöker tillgodose de mänskliga rättigheterna. Jag vill understryka detta, även om det också är så, som jag tidigare framhållit från denna talarstol, att man med hänsyn till historiska och kulturella traditioner inte kan ställa samma krav i dessa sammanhang som man ställer på de europeiska länderna. Jag vill också framhålla att jag är orolig över händelseutvecklingen i Kampuchea. Jag vill understryka det som har sagts många gånger tidigare från vår sida, nämligen att det inte är acceptabelt att Vietnam för anfallskrig i Kampuchea samtidigt som man mottar svenskt bistånd. Jag hoppas att vi får tillfälle att tala med vietnamesiska företrädare om detta och markera hur allvarligt vi ser på det. Men, herr talman, ärade damer och herrar, glöm inte bort att vi trots allt när vi ger svenskt bistånd inte ger det till regeringar utan till människor. Det är de barn som svälter — med uppsvällda magar, som Bertil Måbrink sade — de sjuka, människorna som lider av hunger och som drabbas av torkan vilka det svenska biståndet skall vända sig till, inte till ländernas regeringar. Det vore horribelt om vi sade, att bara därför att ett land har fått en regim som icke respekterar mänskliga rättigheter skall vi överge de fattiga stackarna ute i de allra sämst ställda byarna. Det gäller svåra avvägningar, men vi får inte glömma att vi som en grund för våra insatser måste ha målet en bättre värld för alla dessa fattiga människor. Herr talman! De enskilda organisationerna gör ett utomordentligt bra arbete — jag vill gärna understryka det. Den svenska u-hjälpen har växt fram ur deras engagemang. Men när vi säger detta riskerar vi att missförstås, och det har också missförståtts. De som i vårt biståndsorgan arbetar ute på fältet eller här hemma gör nämligen ett precis lika skickligt arbete. Vi får inte glömma de insatser som de statligt anställda biståndsarbetarna utför. De gör ett uppoffrande och utomordentligt fint arbete. Jag vill gärna säga detta samtidigt som jag vill ge en honnör åt de frivilliga krafter som samlar in pengar, som skickar ut dåligt betalda biståndsarbetare och som gör så fina insatser runtom i den fattiga världen. Jag vill sluta med att säga, herr talman, att jag när jag talade om mänskliga rättigheter framhöll att man måste ställa krav på mottagarländerna. Men krav måste naturligtvis också i hög grad ställas på biståndets effektivitet. Utrikesutskottet har funnit att svenska biståndsinsatser på vissa håll i världen inte fungerar några år efter det att vi har engagerat oss i projekten. Anledningen härtill är att mottagarlandet inte har kapacitet eller intresse för att följa upp och slå vakt om det som de har fått. Detta är inte acceptabelt. Det är bättre att man under längre tid har ansvaret från svensk sida för olika projekt, så att man ser att de fungerar, än att man hittar på nya och lämnar de gamla på ett tidigt stadium. Men samtidigt som jag noterar detta vill jag också säga att vi måste ha en ständig dialog med samarbetspartnerna ute i världen, så att de ser till att gjorda svenska satsningar inte missköts. Det är avgörande för den svenska biståndsopinionen och för ett accepterande från Sveriges folk av att vi lämnar stora och växande summor till den fattiga världen. Herr talman! Det talas ofta om misslyckanden i biståndspolitiken, och det finns sådana. I vad jag sagt ligger ett erkännande av det. Men låt oss inte glömma att det mesta av de medel som vi har använt har kommit väl fram, har kommit till goda ändamål och har gagnat människorna. Vi lär oss av erfarenheterna. Vi skall fortsätta att ta vara på dem och göra de justeringar som krävs av oss. Vi skall dock alltid ha klart för oss att varje människa som lever i vårt land har ett ansvar för att hjälpa till att några av våra kamrater där ute i den stora vida världen får det litet bättre än de har det nu.

Herr talman! Stig Alemyr tycker inte om den borgerliga enigheten i utrikesutskottet på väsentliga punkter. Jag förstår honom. Socialdemokraterna står ovanligt tomhänta i dag inför den kris som svensk biståndspolitik befinner sigi. Den regimorienterade biståndspolitiken håller inte längre. Det är faktiskt inte så som Stig Alemyr säger, att det statliga biståndet inte går till regeringar. Det är just detta det gör, och det är just det som är problemet med det statliga biståndet. Det når inte direkt ut till de nödlidande och de fattiga. Därför säger vi bl.a. från borgerligt håll att en ökad andel av biståndsmedlen skall slussas via enskilda organisationer. Jag skulle vilja ställa en fråga till Stig Alemyr. Vad är det egentligen som utskottets majoritet menar i sin skrivning i betänkandet? Där står det: ”Om bistånd genom enskilda organisationer skall förbli ett väsentligt inslag i Sveriges samarbete med utvecklingsländerna— — -.” Är det så att man egentligen inte vet på vilken fot man skall stå här, och tycker man verkligen på socialdemokratiskt håll att det är ett väsentligt inslag i svensk biståndspolitik att öka andelen medel som slussas via enskilda organisationer?
Herr talman! Jag blev litet förvånad över röstläget hos Stig Alemyr när han indignerad sade att vi ensidigt hade kritiserat den socialdemokratiska regeringen för att biståndet inte nådde upp till enprocentsstrecket. Jag tycker att den kritik som jag framförde i själva sakfrågan var mycket mild i sammanhanget, i varje fall med tanke på de tidigare debatterna i detta ämne. Vad jag ville ha besked om är varför den socialdemokratiska regeringen stannat, liksom den paralyserade tuppen inför kritstrecket, just under det psykologiska enprocentsmålet och inte kunnat ”ta klivet upp” med ytterligare 150 milj.kr. Det tycker jag var ganska märkligt när man ändå var så nära och vet att detta har varit ett stort debattämne både här hemma och internationellt. Beträffande förändringarna i vår biståndsverksamhet vill jag säga att det ju gäller en observation, en studie som man gör fortlöpande. Det har trots allt gått ytterligare några år från det att det satt en borgerlig regering. Det finns anledning att ständigt göra förändringar då det gäller biståndsverksamhet. Jag tycker att det var synd att inte socialdemokraterna i utskottet hakade på de förslag till en utredning som vi väckt. Jag vill påstå att den debatt som vi förde i utskottet då det gällde just detta utredningskrav var mycket sansad och lugn, och vi tog och gav sakskäl. Därför kan jag inte förstå att det behöver bli något indignerat tal om just den saken. Att man vill ha en översyn och därav följande förändringar tycker jag innebär en positiv anda i biståndsdebatten — det är ingenting att klandra.
Herr talman! Till Stig Alemyr vill jag helt kort säga att ändringen av beräkningsbas för biståndet från bruttonationalprodukt till bruttonationalinkomst, som Stig Alemyr säger, motiveras med att vi skall anpassa oss till det internationella sättet att mäta, inte minst inom GATT. Vi vet ju att det var den borgerliga regeringen som ändrade detta. Om jag inte har alldeles fel, föranledde detta kritik från socialdemokraterna, som då var i opposition. Det är intressant att se vid vilken tidpunkt beräkningssättet ändrades. Det skedde när man talade om den stora krisen i västekonomierna. Ett faktum är att det gällde att spara in. Kunde man spara in på biståndet så gjorde man det, och då hittade man helt plötsligt på detta beräkningssätt med BNI. För kommande budgetår innebär detta en minskning med 155 milj.kr. jämfört med om man skulle ha räknat enligt BNP. Jag tycker det är viktigt att detta blir sagt, och det är därför vi har tagit upp det: Det var en borgerlig regering som införde det nya sättet, och den fick kritik från vpk och från socialdemokraterna. Nu fortsätter en socialdemokratisk regering med det, och vi tycker inte att det är riktigt riktigt.
Herr talman! Det är ju så att den svenska utlandsskulden under de senaste åren har ökat enormt. Räntorna på utlandslånen har nått så stora belopp att om man skulle välja den gamla idén med BNP, skulle det betyda en kraftigare höjning av u-hjälpen än vi f.n. har råd med. Man kan mycket väl i fortsättningen hålla fast vid BNI som beräkningsgrund och lägga sig på låt oss säga 1,1 eller 1,0 70 av BNI — då når man samma effekt. Det är ganska praktiskt att man har samma mätmetod i de olika länder som engagerar sig i biståndspolitik. Margaretha af Ugglas ställde en fråga till mig om vad vi menar om de enskilda organisationerna. Jag kan på den punkten inte missförstås. Jag uttalade mycket bestämt mitt förtroende för de enskilda organisationerna i mitt inlägg från talarstolen. Men det är naturligtvis inte alldeles säkert att alla organisationer i dag själva har den kapacitet som behövs för att ta emot mera pengar till u-hjälp, och därför ber vi regeringen att undersöka hur det står till med de olika enskilda organisationernas kapacitet i det här avseendet. Också i detta ligger ett förtroende för dem. Det är inte rimligt att de får mera pengar än de kan använda på ett förnuftigt sätt. Margaretha af Ugglas talade i sitt anförande och även i sin replik om krisen i den svenska biståndspolitiken. Jag skulle gärna vilja veta om utrikesutskottets vice ordförande, tillika medlemmen i SIDA:s styrelse, Sture Korpås vill instämma i att det förekommer en kris i svenskt biståndspolitik. Jag upplever det nämligen inte så. Jag menar att det i princip fungerar bra, men det finns ting som man måste ändra på, och dem skall vi justera efter hand som erfarenheter vinns. Sture Korpås lämnade en i och för sig intressant information till oss. Han sade att det hade varit möjligt att ändra biståndspolitiken tidigare under de borgerliga regeringsåren, om man hade fått med sig sina borgerliga kamrater på det. Det betyder alltså att det var något borgerligt parti som inte var med på detta och som just nu har upptäckt att det är så mycket fel i den svenska biståndspolitiken att man måste göra en stor utredning. Det vore värdefullt att få veta vem det är som just nu har kommit på hur allvarligt läget är men som inte märkte eller begrep detta under de sex år ni regerade. Rune Ångström säger att det egentligen var ganska länge sedan de borgerliga hade regeringsansvaret. Det är klart att det är fråga om olika tidsperspektiv, men det har bara gått drygt ett och ett halvt år sedan regeringsskiftet i Sverige. Såvitt jag vet fanns det i de förberedelser för förra årets biståndsbudget som ni höll på med inga tecken på att ni ville lägga om hela biståndspolitikens inriktning. Det betyder att det är en alldeles nyligen påkommen kritik som gör att ni nu finner att så mycket skall ändras och att man bl.a. skall ta itu med frågan om mänskliga rättigheter. Flera har här undrat: Varför gick ni inte ända fram —lade till 150 miljoner — när förslaget om de 300 miljonerna kom i tilläggspropositionen? Jag förstår den frågan — den är berättigad. Men jag har redan besvarat den genom att säga att det i det förra beslutet fattades 450 miljoner. Vi kunde finansiera 300 miljoner, men inte de återstående 150. Det är sanningen.

Fru talman! Uttrycket ”kris i biståndspolitiken” är egentligen inte mitt, utan det kommer från ett antal SIDA närstående u-landsexperter, som har skrivit en mycket intressant bok som heter just Kris i biståndspolitiken. Statssekreterare Edgren har medverkat i denna bok. Jag rekommenderar utrikesutskottets ordförande att läsa den. Utrikesutskottets ordförande borde också av egna iakttagelser och av egen läsning om utvecklingen i Tanzania och Mogambique — ja, den katastrofala utvecklingen över huvud taget i Afrika — vara mindre förvånad över detta uttryckssätt. Har Stig Alemyr alldeles missat vårens debatt? En av rubrikerna i den har varit U-landsexpert: Biståndet ökar förtrycket. Gösta Edgren skrev i DN: Vi riskerar att öka fattigdomen. Svensk biståndspolitik befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Vi måste verkligen försöka ändra dess inriktning och innehåll, så att vi sanningsenligt och med ansvar kan säga att vi gör någonting för att hjälpa de nödlidande och fattiga. Det fordras en sådan ändring för att vi till våra väljare skall kunna säga: Biståndet når fram. Det är värt att ni satsar pengar på svensk u-hjälp.
Fru talman! I mitt anförande framgick det klart, liksom det gör av utrikesutskottets betänkande, att vi är medvetna om den allvarliga krisen i tredje världen. Men om det skall tolkas som att det också är en kris i svensk biståndspolitik, använder vi orden på olika sätt. Med de förutsättningar som finns i världen nu måste vi göra justeringar, t.ex. inrikta oss mer på katastrofhjälp — vilket också sker — för att hjälpa folk ur t.ex. den allra svåraste torkkrisen. Men att det skulle betyda att den svenska biståndsinsatsen som sådan befinner sig i kris har jag inte godtagit. Jag noterade också att Sture Korpås inte besvarade min direkta fråga till vice ordföranden i utrikesutskottet om han delar den uppfattning som här har framförts, att vår biståndspolitik befinner sig i kris. Jag är naturligtvis, Sture Korpås, medveten om att förutsättningarna förändras, och jag är också beredd att medverka till ändringar av vår biståndspolitik successivt med hänsyn till den utveckling som sker i världen. Men det behöver inte nödvändigtvis leda till att vi skall ha en stor parlamentarisk utredning om detta. Vi klarar det genom arbete från fall till fall i regeringskansliet och i utrikesutskottet.

Fru talman! Det finns en bred och engagerad biståndspolitisk opinion i landet. Jag finner detta särskilt glädjande mot bakgrunden av att många utvecklingsländer nu utsätts för de svåraste påfrestningarna på mycket länge. Det betyder att Sverige även i fortsättningen kan föra en generös biståndspolitik. Afrika går mot den värsta svältkatastrofen i modern tid. Situationen är särskilt allvarlig i länderna söder om Sahara. Där finner vi hälften av huvudmottagarländerna för svenskt bistånd. Krisens orsaker är desamma i många länder. Dit hör en snabb folkökning, överutnyttjande av jordar, skövling av skogar och en förödande torka. Den onda cirkeln har gradvis slutits genom det senaste decenniets tillbakagång i världsekonomin som drabbat de afrikanska länderna särskilt hårt. Med minskade exportintäkter måste importen strypas. På grund av brist på reservdelar körs fabrikerna efter hand i botten. Underhåll av fordon, järnvägar, eloch telefonnät eftersätts. Minskad produktion och försvårad distribution leder i sin tur till minskad tillgång på konsumtionsvaror framför allt på landsbygden. När inget finns att köpa återgår bönderna till självhushåll. Det leder till att den svåra livsmedelsbristen ytterligare förvärras. Alla dessa problem innebär en väldig utmaning både för de drabbade länderna och för det internationella samfundet. Regeringen har föreslagit en rad olika åtgärder som tar sikte på både den akuta svältsituationen och de mer långsiktiga strukturella utvecklingsproblemen. Det gäller riktlinjer och insatser av både biståndspolitisk, handelspolitisk och utrikespolitisk karaktär. Det är regeringens avsikt att knyta ihop dessa olika element till en mer sammanhållen u-landspolitik i södra Afrika. Vi hoppas att få diskutera dessa frågor vid det möte i Stockholm nästa månad till vilket Sverige tillsammans med övriga nordiska länder inbjudit utrikesministrarna från frontstaterna runt Sydafrika. Detta sedan länge planerade möte får särskild vikt till följd av Sydafrikas politik i regionen. I många u-länder, inte minst de afrikanska, underminerar den ekonomiska krisen en redan bräcklig social och politisk stabilitet. I en situation av hårdnande motsättningar försvagas de demokratiska krafterna och respekten för mänskliga rättigheter. Sverige som demokrati har en skyldighet att främja dessa värden. För att vi skall komma till rätta med skuldkrisen i tredje världen måste den nuvarande utvecklingen av de internationella kapitalflödena brytas. Affärsbankernas långivning till dessa länder har kraftigt sjunkit de senaste åren. Detsamma gäller offentliga kapitalöverföringar. Hittills har IMF och Världsbanken svarat för ett nettoflöde. Snart väntas de på sin höjd balansera återbetalningarna. Samtidigt stagnerar flödet av bistånd. De fattigare u-länderna har drabbats särskilt hårt av att världsmarknadspriserna på många råvaror är lägre än på många decennier. U-länderna måste få en rimlig betalning för sina exportvaror, och den växande protektionismen, som framför allt drabbat små och svaga länder, måste hejdas. Utan en aktivering av ekonomierna i Latinamerika, Asien och Afrika kommer inte vi i industrivärlden att kunna lösa våra egna problem. Det är en följd av att det ömsesidiga beroendet mellan ioch u-ländernas ekonomier nu har blivit så stort. En varaktig ekonomisk och politisk stabilitet kan bara uppnås genom en utveckling i alla länder. När FN:s generalsekreterare för mindre än två år sedan lade fram sin första rapport till generalförsamlingen tvingades han konstatera att det multilaterala samarbetssystemet befann sig i kris. Hans ord gällde både det politiska och det ekonomiska samarbetet mellan i-länder och u-länder. Vi kan i dag konstatera att denna kris består. Den s.k. nord-syddialogen har inte visat några konkreta tecken till framsteg eller resultat. På det ekonomiska området har särskilt stora förhoppningar knutits till internationella organisationer såsom Världsbanken, Internationella valutafonden, FN:s utvecklingsprogram och andra institutioner. Men dessa organisationers förmåga att lösa problemen är i sista hand beroende av regeringarnas politiska vilja att stödja dem. Särskilt beklagligt är det att de organisationer som ansvarar för bistånd till de fattigaste och mest utsatta länderna i dag är de som har det svårast att skaffa pengar för sin verksamhet. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå u-ländernas krav på upprättandet av nya institutioner och fonder för biståndsmedel. Från svensk sida anser vi dock läget så kritiskt och tiden så knapp, att vi måste försöka förbättra och förändra de organ vi har i stället för att riva ned dem och bygga upp någonting nytt. Internationella utvecklingsfonden är den största och viktigaste finansieringskällan för långivning på mycket mjuka villkor till de fattigaste u-länderna. Den överenskommelse som nyligen träffades om en sjunde påbyggnad av IDA:s sesurser innebär en fortsatt stagnation av IDA-utlåningen. Inte sedan organisationen bildades 1963 har situationen varit så besvärlig för IDA. Regeringen stöder därför försöken att öka resurserna utöver vad som redan överenskommits. 51 länder, varav 33 i Afrika söder om Sahara, är beroende av IDA, och för vissa av dem är IDA den dominerande källan för utländskt bistånd. IDA:s samordnande och rådgivande funktion har haft en mycket stor betydelse för utvecklingsprocessen i många länder. En huvuddel av IDA:s utlåning går till jordbruk och landsbygdsutveckling. Dessa projekt är inriktade på att höja småjordbrukens produktivitet, som ett sätt både att minska fattigdomen och att öka den totala jordbruksproduktionen. IDA-utlåningen har i betydande omfattning bidragit till att höja jordbruksproduktionen i Sydasien. Det gäller t.ex. Indien, som nu är självförsörjande på livsmedelsområdet. En sådan jordbruksutveckling är svårare att få till stånd i Afrika, där IDA nu förstärker sina insatser. Icke desto mindre har IDA i flera afrikanska länder uppnått mycket goda resultat. Även FN:s utvecklingsprogram står inför stora problem. De beror på stigande dollarkurs, inflation och stagnerande bidrag. I jämförelse med den ursprungligen planerade nivån har UNDP tvingats dra ned mottagarländernas planeringsutrymme till knappt hälften. Samtidigt har FN:s fackorgan stärkt sina möjligheter att själva besluta om fördelningen av FN-systemets totala resurser. UNDP:s roll som central biståndsfond och samordningsorgan för fackorganens biståndsverksamhet har därigenom allvarligt undergrävts. Risken finns att man kommer tillbaka till 60-talets splittrade FN-system. Även för andra finansieringsorgan har det varit svårt att hålla verksamhetsnivån uppe. De regionala utvecklingsfonderna har nätt och jämnt lyckats bevara sin utlåningskapacitet. Den internationella jordbruksutvecklingsfonden, IFAD, står inför akuta finansieringsproblem. Ett annat viktigt organ med omvittnat god effektivitet är UNICEF, FN:s barnfond. Inom ramen för sina ansträngningar att förbättra barnens och mödrarnas situation ägnar sig UNICEF åt flera viktiga områden. Under 1983 satsade t.ex. UNICEF 68 miljoner dollar eller nära 30 960 av sina totala resurser på bistånd för vattenförsörjning och hygien i 97 länder. Jag är övertygad om att UNICEF:s nya program för barns överlevande och utveckling inom ramen för primärhälsovården också kommer att visa sig effektivt. Fru talman! I budgetpropositionen ansåg regeringen att det ekonomiska läget var sådant att anslaget för utvecklingsbiståndet måste hållas på en oförändrad nivå. Det dröjde emellertid inte länge förrän vi fick information om den allvarliga situationen för IDA, som jag just berört, och den alltmer förvärrade torkkatastrofen i Afrika. Dessa larmrapporter liksom vädjanden från olika grupper låg till grund för regeringens förslag om extra anslag på 300 milj.kr. till biståndet för budgetåret 1984/85. Det sammanlagda beloppet som föreslås i budgetpropositionen och tilläggspropositionen innebär att biståndet ökar till 7 046 milj.kr., ett belopp som utgör i det närmaste 1 96 av bruttonationalinkomsten. Fördelningen av anslagsökningen mellan multilateralt och bilateralt bistånd medför att det multilateralas andel ökar marginellt till 30 26. Denna ökning väntas fortsätta något de närmaste åren, vilket är naturligt med tanke på de internationella finansieringsorganens kris. Även det multilaterala biståndet riktas i mycket stor utsträckning till de fattigaste länderna. Fru talman! Landprogrammens ställning har diskuterats i utrikesutskottet. Tekniken med landramar, som tillämpas också av de övriga nordiska länderna och av FN:s utvecklingsprogram UNDP, berör enligt min mening flera principer för relationen med våra huvudmottagarländer. Den innebär att vi kan göra fleråriga utfästelser om en finansiell ram, inom vilken båda parter kan ställa förslag om medlens användning. Denna teknik är ett uttryck inte bara för långsiktigheten i vårt engagemang, utan också för att samarbete äger rum mellan likvärdiga parter. Tar man bort den finansiella totalramen och låter samarbetet regleras enbart genom projektavtal, försätter man mottagarlandet i ett underläge. Motparten vet inte hur mycket pengar som finns tillgängliga för samarbete och har inte något annat val än att acceptera de projekt som givaren föreslår. Bakom kritiken mot landprogrammeringen som metod ligger vissa negativa erfarenheter som inte skall förringas, men som inte enligt min mening kan tas till intäkt för att överge denna metod. Det har förekommit att projekten i ett visst land försenats, vilket lett till reservationer som i sin tur har tömts med hjälp av importstödet. En sådan utväg kan vara ändamålsenlig i de fall då projektsamarbetet hämmas av en akut försörjningskris och landets myndigheter verkligen har kapacitet att utnyttja de varor som köps in via importstödet. Men i några fall har importstödets roll när det gäller att reducera reservationer på landprogrammen i praktiken resulterat i en sänkt kvalitet på biståndet. Det är emellertid ett problem som mycket väl kan lösas utan att man behöver ge upp själva landprogramtekniken. För det första vill jag erinra om att våra regler för hanteringen av importstödet har skärpts. Vi vill undvika att biståndsmedel används till import av varor och utrustning som inte kan rätt utnyttjas och underhållas av mottagaren. För det andra har jag i årets budgetproposition föreslagit, att regeringen skall få möjlighet att vid behov avtala med vissa länder om sänkt landram året efter det aktuella budgetåret, en befogenhet som vi i dag saknar. Sådana sänkningar kommer främst att ske om reservationer kan förutses. En tredje åtgärd av betydelse för att modifiera landprogramtekniken är den kraftiga ökningen av katastrofanslaget. Eftersom tilläggspropositionens anslagsökningar i första hand skall motverka torka och livsmedelsbrist i Afrika, skulle dess syften ha kunnat tillgodoses genom en höjning av ramarna för de programländer som är utsatta för torkan. Skälet till att regeringen valt att i stället lägga större delen av höjningen på katastrofanslaget är att vi härigenom med kort varsel kan ge stöd åt aktiviteter som är särskilt angelägna och som snabbt kan genomföras. Det är inte uteslutet att en del projekt som initieras på detta sätt så småningom kommer att föras in i det långsiktiga samarbetet inom landprogrammen. Men på kort sikt kan förstärkningen av katastrofanslaget ses som ett sätt att öka flexibiliteten i det bilaterala biståndet. I den akuta ekonomiska kris som drabbat flera av programländerna och som i vissa fall skärpts genom inre konflikt eller politiskt tryck utifrån är det bilaterala utvecklingssamarbetet mer angeläget än någonsin. Stagnerande produktion, ökad skuldbörda, valutabrist och en ogynnsam befolkningsutveckling drar ofta till sig mera uppmärksamhet än resultaten av gemensamma utvecklingsansträngningar. Trots svårigheterna har många uppmuntrande resultat uppnåtts inom landsbygdsutveckling, hälsovård, utbildning, industriutveckling och andra samarbetssektorer. Biståndet har gynnat stora grupper bland den fattigare befolkningen. Fru talman! Biståndsviljan i Sverige har sitt ursprung i de hjälpprogram som en gång inleddes av våra folkrörelser. Genom deras verksamhet spreds i Sverige kunskap om förhållandena i u-länderna. I dag utgör biståndet via enskilda organisationer en av hörnpelarna i "samarbetet med u-länderna. Samma hängivenhet, engagemang och offervilja som från början präglade folkrörelsernas biståndsverksamhet utmärker även i dag de enskilda organisationernas biståndsarbete. Det är väl använt bistånd. De enskilda organisationerna bedriver ofta småskaliga projekt långt ute på landsbygden och når därför de fattigaste grupperna. Genom detta bistånd har många organisationer byggts upp i u-länderna. Några exempel är producentkooperativ, kristna samfund, fackliga organisationer och kvinnoorganisationer. De svaga i samhället har fått möjlighet att samla sig för att ta till vara sina intressen. Förutsättningar skapas för ett stort och aktivt folkligt deltagande i det samhällsbygge som pågår i u-länderna. De nya organisationerna kan få samma roll i fråga om att förstärka och fördjupa den demokratiska utvecklingen som folkrörelserna har haft i Sverige under mer än ett sekel. Organisationernas arbete och engagemang bidrar även till ökad förståelse för utvecklingsfrågor bland allmänheten i Sverige. Många människor engageras för insatser i tredje världen. Den föreslagna höjningen av anslagen till enskilda organisationer skall ses som ett uttryck för regeringens förtroende för och starka stöd till dessa organisationers verksamhet. Samtidigt är det viktigt att organisationerna behåller sina särdrag och mobiliserar resurser för de aktiviteter de själva sätter i gång. Där finns sakkunskap och erfarenheter som skall tas till vara, men samhällets stöd får inte bli så omfattande att organisationerna reduceras till instrument för det statliga biståndet. De senaste årens debatt om förstärkning av sambandet mellan våra biståndsinsatser i u-länderna och den svenska samhällsekonomin har bl.a. lett till att frågor rörande samarbete med u-länder baserat på ömsesidigt intresse fått förnyad aktualitet. Samarbetet mellan de biståndsförvaltande organen och svenska företag och institutioner har fördjupats. En fortsatt utveckling av detta samarbete är en förutsättning för att man på sikt skall kunna bygga upp en bas för ett bredare u-landssamarbete i Sverige. Samarbetet mellan svenska biståndsorgan och företag är väl utvecklat bl.a. i de insatser som förvaltas av beredningen för internationellt tekniskt samarbete, BITS. Med begränsade medel genomförs bl.a. kvalificerade utbildningsinsatser i samarbete och ofta gemensamt finansierade med svenska institutioner och företag. Vidare stöds samarbetet mellan institutioner i Sverige och i u-länderna. Det tekniska samarbetet, som framför allt vänder sig till vissa länder utanför programlandskretsen, har visat sig vara verksamt för att utveckla ett vidgat politiskt och kommersiellt samarbete mellan Sverige och de aktuella länderna. Utskottet tillstyrker budgetpropositionens förslag till förändring av ukreditsystemet. Det betyder att dessa krediter fått en mer utvecklingsorienterad inriktning och ges på biståndspolitiska kriterier, inte som en del i den internationella kreditkonkurrensen. Självfallet måste man notera även deras positiva effekter på den svenska exporten. U-krediterna ger ytterligare en möjlighet till samarbete med den svenska industrin. Med dessa krediter kan vi också i högre grad än tidigare styra flödet av finansieringsmedel till projekt och u-länder där stor utvecklingseffekt kan nås. Den svenska industrins kapacitet, inte minst i fråga om energi, telekommunikationer och transporter, tas väl till vara i u-kreditprogrammet. På sikt tror jag att effektiviteten förstärks när de företag och institutioner som önskar samarbeta med de svenska biståndsorganen får bättre erfarenhet av de riktlinjer som uppställts och när biståndsorganen får ökad kunskap om den situation som företagen verkar i. Fru talman! Låt mig till sist beröra de önskemål som förts fram om en ny biståndspolitisk utredning. Den senaste parlamentariska utredningen om biståndspolitiken lades fram för sju år sedan, efter flera års arbete. Den presenterade en mycket grundlig genomgång av det svenska biståndets mål och medel, så som de utvecklats under en följd av år. Jag kan inte se att de grundläggande principerna skulle behöva omprövas så kort tid efter det att de blivit ingående behandlade och fastställda av riksdagen. Det är visserligen sant att förhållandena i vissa av våra mottagarländer har förändrats på ett sätt som inte förutsågs. Men dessa problem är inte av den arten att de föranleder någon ändring av våra biståndspolitiska mål och principer. På den punkten är alla överens, vilket är viktigt att understryka. Däremot krävs en ändring när det gäller tillämpningen, resursinsatserna och några av våra arbetsmetoder. Jag välkomnar att utskottet i det syftet tagit initiativ till viss översyn av landprogrammeringen, samarbetet med de enskilda organisationerna och SAREC:s verksamhet. Regeringen har med de båda propositioner som nu föreligger gett sin bedömning av var biståndsbehoven är störst och vilka förändringar i våra arbetsmetoder och resursinsatser som är påkallade. Vi anser att våra förslag är inriktade på de mest angelägna behoven och på en effektiv resursanvändning. Riksdagens kommentarer och synpunkter kommer att vara vägledande för politikens tillämpning. Här finns en länk mellan politikens utformning och tillämpning som är väl så effektiv som vad som kan åstadkommas genom en parlamentarisk utredning.
Fru talman! I utrikesministerns välvilliga anförande anar man inte de allvarliga problem som möter utvecklingssamarbetet i dag. Jag tycker att det hade varit på sin plats — när riksdagen nu har sin stora, årliga biståndsdebatt — att få höra utrikesministerns syn på något av den debatt som äger rum såväl internationellt som inom vårt land. Jag är övertygad om att Sverige har att ge synpunkter på den internationella debatten när Sverige deltar i internationella fora och i möten inom Norden. Det gäller ju möjligheterna att nå resultat som innebär framåtskridande och utveckling för de fattiga, i de ytterst svåra förhållanden som utvecklingssamarbetet har att verka i. Vi kan ju gå direkt till exempel beträffande svenska programländer, t.ex. Tanzania. Hade det inte varit värdefullt för kammaren att få höra något om utrikesministerns syn på hur det svenska biståndet fortsättningsvis skall utformas i Tanzania? Det gäller hur vi skall kunna bedriva jordbruksutveckling och landsbygdsutveckling i länder som vill föra en marxistisk utvecklingspolitik, som vill tvångskollektivisera jordbrukare. Detta är stora och näraliggande problem, och utrikesministern måste fundera på dem åtminstone innan han skall träffa representanter för frontstaterna i det nordiska sammanhanget. Har utrikesministern ingenting att säga till oss här i kammaren eller till den svenska allmänheten om hur vi skall höja effektiviteten i det svenska biståndet? Låt mig till sist bara erinra kammaren om vad socialdemokraterna gjorde efter regimskiftet. De skar ned anslaget till de särskilda programmen, de ökade anslaget till Vietnam, de höjde landramarna — alltså ökade koncentrationen på landprogrammeringen och landprogrammeringsprincipen —, de tog bort biståndsinspektören som var ett sätt att förbättra utvärderingen av biståndspolitiken. Det har alltså skett en förändring och återigen en koncentration till den stela låsningen vid landramar och landprogram, och socialdemokraterna har minskat satsningen på de viktiga miljöfrågorna.

Fru talman! Jag vill i linje med Sture Korpås notera den hovsamma ton som utrikesministern hade i sitt anförande och de bemödanden han gjorde för att informera riksdagen om det aktuella läget då det gäller vår biståndspolitik. Det var ett positivt drag jag kunde notera i detta sammanhang. Jag saknar väl också en del direkta slutsatser av de synpunkter som utrikesministern hade att anföra. Jag hade i mitt anförande tagit upp det speciella miljöanslaget som den nuvarande regeringen tog bort i sin första budgetproposition. Där anförde utrikesministern en del synpunkter som mycket nära sammanfaller med de intentioner som reservationen från de tre borgerliga partierna uttrycker. Jag tycker att en slutsats av det borde ha varit att man hade återfört miljöanslaget som ett särskilt anslag och alltså även anvisat särskilda pengar för detta. Det är ändå något väsensskilt från t.ex. det direkta katastrofanslaget. Den uppräkning som regeringen gjorde i tilläggspropositionen var mycket välkommen, och den täcker in vissa brister på en del andra anslagsposter. Sedan vill jag också konstatera att utrikesministern hade en positiv syn på en utvärdering av landprogrammeringen och att man skulle göra en modifiering av den, på ett närmare studium av de enskilda organisationernas möjligheter att göra insatser lika väl som på en utredning beträffande SAREC:s verksamhet. Detta är några av de viktiga punkterna i de utredningskrav som vi har framfört i en reservation. Jag beklagar att det inte gick att nå enighet i utskottet, så att vi hade kunnat få en samling kring just detta utredningskrav. Det var inte meningen att det skulle vara en långdragen och stor parlamentarisk utredning, utan det sades klart ifrån att den skulle vara operativ, arbeta på kort tid och så snabbt som möjligt lägga fram förslag. Jag noterar vidare att vi inte fick höra någonting om Algeriet. Jag hoppas att utrikesministern vill undersöka om utrikesutskottet har fått alla handlingar som hör till detta aktuella fall.
Fru talman! Jag ställde några frågor till utrikesministern, inte minst när det gäller u-krediterna. Det sägs: Principiellt skall u-krediterna gå till länder vilkas utvecklingspolitik ligger i linje med de svenska biståndspolitiska målsättningarna. Det anförs vidare: De länder som kan bli aktuella bör emellertid vara kreditvärdiga eller på viss sikt bedömas ha en tillfredsställande återbetalningsförmåga. Jag frågade då: Vilka av de nuvarande programländerna lever upp till det? Jag frågade vidare: Om det är länder som är kreditvärdiga, bör man då använda den del av u-krediterna som faller på biståndet till sådana länder? Sedan frågade jag vilka lågoch medelinkomstländer som skall komma i fråga för u-krediterna när det gäller biståndsdelen av dessa. Är det Egypten, Indonesien och Singapore som man tänker på? Men de lever väl inte tillnärmelsevis upp till våra biståndspolitiska målsättningar? Utrikesministern borde kunna ge svar på den frågan. Jag frågade vidare beträffande Kenya och den massaker som där skedde och som jag redogjorde för i mitt huvudanförande. Har katastrofhjälpen kommit fram till de drabbade i de här områdena? — Det är en viktig fråga, som kanske många ställer. Jag vill också säga att det kan finnas ett visst fog för att efter första budgetåret sänka landramarna. Men man skall vara litet försiktig när man talar om stora reservationer och inte använda dem som argument för att sänka en landram. Reservationer kan vara positiva genom att de visar på en skärpthet inte minst från hemmamyndighetens sida. Man slänger inte bara in pengar i ett projekt. Vidare måste man skilja mellan ointecknade reservationer och intecknade — som är till för att täcka kostnader för redan uppgjorda avtal om insatser i länder. Jag tycker således inte att man skall ta reserverade medel som en intäkt för att sänka landramarna. Sedan beror det aldrig enbart på fel i mottagarländerna att det uppstår reservationer, därför att man inte får i gång ett projekt. Det kan också finnas fel hos givarlandet — att vi inte här har tillräcklig kapacitet. Detta är som bekant ett bekymmer hos SIDA, som inte får tillräckligt med pengar. — Jag anser att det också bör sägas i sammanhanget.

Fru talman! Jag skall begagna de få minuter som står till mitt förfogande till att belysa några av de frågeställningar som har kommit upp. Margaretha af Ugglas säger att jag i mitt inlägg inför kammaren alltför litet tog upp de problem som är förknippade med biståndspolitiken. Jag vill då framhålla att jag uppehöll mig mera vid krisen i u-länderna än vid den påstådda krisen i vår biståndspolitik. Jag anser inte att någon sådan kris föreligger. Däremot är det självfallet svårigheter förenade med arbete i ett u-land. Vi kan tänka på svårigheterna här i Sverige att få företag att lokalisera sig till glesbygder. I sådana fall anförs allt möjligt — brist på skolor, kommunikationer, arbetsvana hos befolkningen osv. — som förklaring till att man inte kan driva näringar i dessa områden. Men när det gäller utvecklingsländerna förutsätts det att en industriell verksamhet skall kunna stampas ur jorden och framgångsrikt bedrivas. Det är för dem som vill söka exempel på svårigheter ingen särskilt magnifik uppgift att leta upp projekt där vi inte lyckats från början. Men det är ju då snarare fråga om att vara uthållig än att ge upp i tanke att det skulle vara omöjligt att genomföra projekten. Jag vill också till Margaretha af Ugglas säga att det ingalunda är så att vi ger bistånd till länder där vissa typer av regimer är förhärskande, utan vi ger bistånd med utgångspunkt i ländernas sociala och ekonomiska förhållanden. Det är bara att konstatera att antalet demokratier i västerländsk mening troligen inte uppgår till mer än omkring 30, om man räknar generöst, bland jordens alla stater. Jag skall gärna medge att de länder till vilka vårt bistånd ges utgör ett ganska blandat sällskap i fråga om samhällssystem. Det är både marknadsekonomier och socialistiska ekonomier. Jag är inte inne på den tanke som Margaretha af Ugglas ger uttryck för. Hon menade ju att vårt bistånd skulle koncentreras exempelvis till marknadsekonomierna och att vi skulle lämna andra ekonomiska system utanför — att vi således skulle använda vårt bistånd till att försöka tvinga på andra länder samhällssystem som inte vore valda av dem själva. I detta sammanhang vill jag gärna komma in på frågan om huruvida man skall ha landprogram eller gå via projekt. Landprogrammen avser just att i samverkan med det land som det är fråga om få i gång ett samarbete mellan likvärdiga parter, så att man diskuterar sig fram till behoven i det land som det gäller och finner de lämpliga resurser som skall sättas in. Vi kommer inte utifrån och säger: Var så goda, här är vårt projekt — sätt i gång med detta! Nej, vi ställer i viss utsträckning finansiella resurser till förfogande för att sedan diskutera hur resurserna bäst används i varje särskilt land. Jag kan inte finna att det är någon brist på demokrati i detta system, som alltså går ut på att låta de människor som närmast berörs av förhållandena få ett inflytande på utformningen av biståndet. Det är enligt min mening rimligare att göra på detta sätt än att sitta i Stockholm och besluta vad som skall gälla i Sydostasien eller i Afrika, i tanke att man vet allting bättre än de människor som har svårigheterna närmast inpå sig. När det gäller frågan om de särskilda programmen för energi samt för markoch miljöfrågor är det ju riktigt att ett speciellt anslag härför en gång fanns, och det infördes 1980/81. Men biståndsmyndigheterna säger att de inte har goda erfarenheter av detta, och regeringen har därför på förslag från fackmyndigheterna beslutat att återgå till den gamla ordningen och fördela dessa resurser i huvudsak på länderna att användas där inom de särskilda landramarna. Det är välkänt att den svenska biståndspolitiken i mycket stor utsträckning är inriktad på att få fram vatten, på att få jorden att ge skördar och på att över huvud taget skapa en bättre utveckling på landsbygden. Precis de mål som man har när man ställer krav på särskilda program för energi, för markvård och för miljöförbättring uppnås, även om det sker under diskussion med varje land för sig inom resp. länders landramar. Jag vill erinra om att den av Sverige valda metoden inte är en svensk uppfinning. Den används också av övriga nordiska länder, som förmodligen har gjort samma erfarenheter under en lång period av biståndspolitik. I de övriga inlägg som jag här särskilt vill kommentera har som vanligt Bertil Måbrink återvänt till frågan om u-landskrediterna och i det sammanhanget ställt en rad frågor. Först och främst anser Bertil Måbrink att man inte skall ge krediter till de länder som har någon återbetalningsförmåga. Men det vore väl ett ännu större svek att ge krediter till ett land, som är så fattigt att det inte kan betala tillbaka. Vi ger en rad afrikanska stater bistånd, och det skulle där vara rena bedrägeriet att säga att biståndet ges med återbetalningsskyldighet. Det finns grader av fattigdom. De flesta av de svenska programländerna måste få allt bistånd i form av gåvor utan någon som helst återbetalningsskyldighet. Några av våra programländer, t.ex. Indien som i dag av regeringen har beviljats en u-landskredit på 500 milj.kr., har en sådan ekonomi att återbetalningsförmåga föreligger. Det finns även länder, som inte är programländer men som ändå kan vara i behov av bistånd. Gåvan behöver där inte vara så stor. Lämpligt är en kredit på mjukare villkor än kommersiella krediter. Det är klart att vi även ger kommersiella krediter, men då kallar vi det inte bistånd. Det enda vi kallar bistånd i våra särskilda u-landskrediter är den del som utgör gåva. Jag kan inte uppfatta det såsom någon större brist att svenska företag och svenska anställda i dessa företag får glädje av att en beställning går till dem för leverans till andra länder. Men — och det kritiseras vi för ibland — den svenska leveransen kommer givetvis inte till stånd, om inte köparen frivilligt vill ha den och om inte vår varas eller tjänsts pris och kvalitet är överlägsen andras. Om så emellertid är fallet, kan en affär komma till stånd. Det skall visas i den enskilda affären med de olika länderna. Om såsom ett led i affären ingår en viss gåva för att underlätta krediten, ges den gåvan självfallet primärt för att understödja befolkningen i det land som förvärvar produkten. Om sedan på köpet sysselsättningen ökar i Sverige Nr 153 genom detta, måste det vara svårt för Bertil Måbrink att vid mötet med dessa Torsdagen den människor förfasa sig över att en svensk leverans av elektrisk utrustning, 24 maj 1984 pumpar eller annan utrustning kommer i fråga. Till Rune Ångström vill jag slutligen säga att det han sade om tillfredsställelsen över att regeringen sett det möjligt att öka anslagen till biståndet Internationellt utvecklingssamutöver vad vi förutsåg i budgetpropositionen hälsar jag med stor tillfredsstälarbetem.m. lelse. Jag ser ingen anledning att i den här frågan ta upp en polemik.
Fru talman! Det är naturligt att utrikesministern inte vill se en kris i biståndspolitiken. Det är ju den politik han själv företräder. Han torde dock vara ganska ensam om att inte se den röda linjen i den socialdemokratiska biståndspolitiken under 1970-talet, den linje som inneburit att man skulle satsa på s.k. progressiva länder — progressiva lika med socialistiska eller marxistiska. Bara man satsade på sådana länder skulle därmed allting bli bra, och de länderna visste ju bäst hur biståndet skulle omhändertas. Allvarligt är att utrikesministern inte vill diskutera de ytterligt svåra problem som möter det svenska — och naturligtvis inte bara det svenska — utvecklingssamarbetet i många av våra huvudmottagarländer. Vad skall vi göra? Skall vi satsa på landsbygdsutveckling, jordbruksutveckling i ett land som självt satsar på statsfarmer och på att tvångskollektivisera småbrukare, vilket har en förödande effekt på livsmedelsproduktionen? Skall vi fortsätta med det, utrikesministern? Skall vi göra som biståndskontorschefen i Etiopien antyder satsa på s.k. systemneutrala insatser, där regimens politik kanske betyder något mindre? Detta är ytterligt allvarliga frågor. Tydligen tycker utrikesministern inte att vi skall ha några synpunkter på detta. Vi i Stockholm vet ju så mycket mindre än man gör i landet självt. Det är naturligtvis ett slående påstående, men trots allt har vi väl här i Sverige vissa synpunkter när det gäller folkligt deltagande, incitament för småbrukare, vad vi tror är rätta sättet att stimulera människors egna produktiva insatser och när det gäller en riktig demokratisk utveckling. Vi har ju vissa mål för vår biståndspolitik, utrikesministern: demokratisk utveckling, ekonomisk tillväxt, oberoende, ekonomisk och social utveckling. I många av våra mottagarländer och i många av våra programländer bidrar vårt bistånd inte till något av dessa mål. Detta är krisen i svensk biståndspolitik.

Fru talman! Jag förstår inte varför utrikesministern var så lugn i sitt huvudanförande men sedan tog i alldeles förfärligt när jag råkade nämna u-krediterna igen. Det är väl inte så märkvärdigt. Jag har frågeställningar kring detta. Det kan vi debattera som vänner emellan. Jag kan väl förstå att utrikesministern och regeringen vill sälja så mycket svenska varor som möjligt. Vi har en utrikeshandelsminister som far jorden runt som en skottspole till alla möjliga länder och försöker se till att vår exportindustri får order. Det kan jag förstå, liksom att det finns krediter för sådant. Det har alla andra länder, och vi måste vara med, eftersom vi är ett kapitalistiskt land. Men vad jag inte förstår, herr utrikesminister, är att 375 miljoner skall belasta biståndsbudgeten för sådan verksamhet. Jag menar att man bör skilja detta kommersiella — det är nämligen en kommersiell transaktion — från biståndsanslaget. Men nu finns det där, herr utrikesminister. Det är alltså en 25-procentig gåvoandel av u-krediten om jag fattat det rätt. Men låt då dessa enbart gå till våra 20 programländer och inte till några andra länder. Ni talar om lågoch medelinkomstländer och kreditvärdiga länder och alla möjliga sorters länder som också skall ta del av dessa 375 milj.kr. som ligger på biståndsbudgeten. Det är detta jag har reagerat mot, och det är väl inte så märkvärdigt att man reagerar. Jag har frågat: Vilka länder är det? Är det Egypten, Indonesien osv. som helt plötsligt skall ha del av dessa biståndspengar? Det accepterar jag inte.
Fru talman! Jag tyckte att utrikesministern hade en klar feltolkning av vårt förslag då det gällde projektbiståndet. Utrikesministern skissade ett förhandlingsläge där, som han uttryckte det, vi här i Stockholm skulle sitta och bestämma projekten. Vi skulle liksom veta allting bättre. Men det är ju inte alls meningen. Det skall inte gå till på det sättet om man går in för även den här typen av projektbistånd. Det skall ske en underhandling med vederbörande land. Projektet skall vara angeläget för det land man förhandlar med. I nuvarande läge fastställs en penningsumma, och man förhandlar fram olika projekt omkring denna penningsumma. Med ett projektinriktat bistånd skall man först fastställa ett innehåll, ett projekt. Sedan kostnadsberäknas detta, och därefter beviljas anslaget. Det är tankegången i projektbiståndet enligt vår modell. Jag tycker att det är en ganska stor skillnad mellan dessa två typer av bistånd. Sedan några ord om Vietnam, mänskliga rättigheter och anfallskrig. Jag skulle vilja att utrikesministern gav sin syn på om vi skall förhandla fram ett landprogram med Vietnam. När ett land så uppenbart bryter mot de mänskliga rättigheterna och dessutom har startat ett anfallskrig, bör enligt min och folkpartiets mening insatserna i ett sådant land begränsas till de humanitära insatserna. De kan för all del vara av betydande omfattning, men det bör finnas en klar skillnad mellan insatser i ett land som har en sådan politik och utveckling som Vietnam och insatser enligt den policy i övrigt som tillämpas när bistånd beviljas. Beträffande regeringens tilläggsproposition konstaterar jag att det är bra att man där beviljar ytterligare 300 milj.kr. Men det var synd att anslaget inte gick upp till 450 milj.kr., varvid man skulle ha infriat enprocentsmålet. Skälet till att man beviljade dessa 300 miljoner anges vara torkkatastrofen i Afrika. Rapporten om den katastrofen var av ett mycket gammalt datum.

Fru talman! Jag har det intrycket att Margaretha af Ugglas hoppas och tror att det går att finna er modell för hur vårt bistånd skall bedrivas som, när man väl funnit denna underbara modell, kan användas i alla tänkbara delar av världen. Den skall man nu finna genom att studera de svårigheter som vi har och sedan konstruera den nya tekniken. Men det verkliga läget är att skillnaderna mellan de olika länder där vi arbetar är enorma. Därför måste man specialarrangera ett bistånd för varje enskilt land efter landets förutsättningar och behov. Även om jag kan uppskatta denna önskan om enhetlighet, systematik och allt annat fint, tror jag att man får dra sig fram genom att noggrant studera förhållandena i de länder som man avser att lämna bistånd till och därefter på grundval av resultatet av studierna avpassa biståndet. Då kommer det att vara stor skillnad mellan olika länder. Det kommer alltid att föras en diskussion om man skall ha landprogram eller om man skall arbeta med projektbistånd. Det kommer alltid att föras en diskussion om hur mycket som skall gå till multilateralt bistånd genom FN-organen och hur mycket som vi skall sköta själva. Det kommer alltid att föras en diskussion om vilka länder som, beroende på varierande utvecklingsnivå, skall få bistånd eller inte. De frågorna måste vi syssla med. Jag tycker att vi genom den särskilda myndighet där bl.a. riksdagspartierna och folkrörelserna är representerade kontinuerligt får ett underlag som ger regering och riksdag möjlighet att vid anslagsfördelningen göra en något så när säker bedömning. Kravet på en utredning är faktiskt den enda punkt där det råder enighet mellan de borgerliga partierna. Det är väl därför som man framhåller den med en sådan emfas. Sture Korpås sade visserligen att de borgerliga partierna nu var eniga i fråga om biståndspolitiken. Men den enigheten varade inte längre än till nästa talare. Det visade sig att Rune Ångström hade den uppfattningen att det inte alls bestod någon enighet mellan t.ex. folkpartiet och moderata samlingspartiet. I hög grad misstänkliggjorde i stället Rune Ångström de motiv som moderata samlingspartiet kunde ha för olika förslag som var framlagda. Medan jag nu är i färd med att referera till Rune Ångströms inlägg, vill jag också säga att frågan om u-krediter till Algeriet behandlades i en två timmar lång debatt här i riksdagen för ett par veckor sedan, och därför har jag inte önskat ta upp den ytterligare. På den särskilda frågan, om alla handlingar om Algeriet överlämnats till utrikesutskottet, vill jag dock svara att det lämnats anvisningar att man skall lämna över alla handlingar som har att göra med u-krediter till Algeriet. Rune Ångström säger att vi helst borde ha gått upp med inte bara 300 milj.kr. utan 450 milj.kr. i samband med förhandlingarna i våras om extra anslag till u-hjälp och försvar. Det hade varit mycket lättare att gå upp med detta belopp om vi hade fått det minsta stöd från t.ex. folkpartiet. Regeringen gick till partierna med förslag till höjningar av försvarsanslaget med 300 milj.kr. och av biståndsanslaget med 300 milj.kr. Försvarsanslaget satte de borgerliga partierna i gång med att pressa upp, och vi nådde så småningom en uppgörelse. När det gällde biståndsanslaget uppstod bland de två mittenpartierna en tankfull tystnad. Så småningom, när man upprepade gånger hade frågat dem om ingenting fanns kvar av vad som sagts i riksdagen tidigare om nödvändigheten av bistånd, svarade de: Varför lägger ni fram detta förslag? Ni vet ju att moderaterna är emot en höjning av biståndsanslaget. Vad hade hindrat folkpartiet — om man hade en sådan brinnande önskan att höja biståndet — att göra en uppgörelse med vårt parti? Vi hade kunnat resonera om saken. Men bokstavligen inte en krona ville folkpartiet vid detta tillfälle satsa. Folkpartiet hänvisade till att man hade lagt fram förslag i andra sammanhang. De förslagen skulle emellertid finansieras på annat sätt. Och hur skulle den finansieringen ske? Jo, bl.a. genom att skära ned ersättningen till folk som var sjuka, genom att skära ned pensionerna och genom att minska ersättningen till arbetslösa. För regeringen var det främmande att låta biståndsanslaget höjas endast under förutsättning att sänkning skedde av anslag för sociala ändamål. Vi anvisade förslaget att höja bensinskatten — vilket hade drabbat alla — eller att höja någon annan skatt, men det var fullkomligt omöjligt för folkpartiet att acceptera detta. Därför var det en påtagligt stor skillnad mellan ord och handling i folkpartiets — och f. ö. även i det andra mittenpartiets — uppträdande. Att man nu efteråt kommer och säger att det var ett dåligt resultat av förhandlingarna har jag svårt att acceptera. Jag vill också avvisa ett påstående som har förekommit i denna debatt, nämligen att det skulle ha varit omotiverat att regeringen samtidigt lade fram förslag om höjning av försvarsanslaget och höjning av biståndsanslaget. Jag anser att vår säkerhetspolitik och vår biståndspolitik båda har ett fredsbevarande syfte: vår säkerhetsoch försvarspolitik med det omedelbara intresset att skydda vårt eget land mot angrepp och uppehålla freden här; vår biståndspolitik genom att minska förutsättningar för kriser och krig i u-länderna. Sådana kriser och krig har alltid en tendens att genom stormaktsinblandning kunna sprida sig och få sina mest katastrofala följder kanske i Europa. Om man inte inser att det finns ett samband mellan biståndsoch fredspolitik, då har man gått miste om en väsentlig del av bakgrunden till att vi bör driva biståndspolitiken så starkt och varför den bör vara förknippad med övriga delar av vår utrikespolitik. När det så slutligen gäller u-krediterna vill jag säga följande. Vi har ett behov av exportintäkter. Vi hade för ungefär två år sedan ett underskott i vår bytesbalans på 22 miljarder. Vi räknar nu med att i år nästan få balans. Det betyder att vi kan börja se fram mot en situation där våra exportintäkter är tillräckliga för att betala all import, u-hjälpen och räntorna på de stora skulder staten ådrog sig under åren 1976-1982. Det betyder emellertid också att vi måste ta betalt för det vi säljer. Vi går inte ut och konkurrerar med varierande kreditvillkor — utom i de fall där det finns ett biståndsändamål. Då får det betalas över biståndsanslaget, inte genom att vi bedriver bistånd också på någon annan post i statens budget. Bland de särskilda länder som kan komma i fråga för krediter men inte gåvobistånd kan jag nämna nordafrikanska stater som Algeriet, Tunisien och Egypten. De befinner sig på en sådan utvecklingsnivå att vi inte anser gåvobistånd nödvändigt. Däremot menar vi att de bör kunna ges krediter på rimliga villkor — och det är en förutsättning för att de skall kunna handla av OSS.

Fru talman! Först vill jag korrigera en uppgift som utrikesministern just lämnade, nämligen att det i det betänkande som vi nu behandlar bara skulle finnas enighet mellan de borgerliga partierna på en punkt. Här finns fyra gemensamma borgerliga reservationer. Det är reservationerna 8, 11, 12 och 29; Av debatten drar jag också den slutsatsen att vi får arbeta med en ny doktrin, nämligen doktrinen att en biståndspolitisk kris icke kan drabba Sverige, endast länder som mottar bistånd. Vi ger vårt bistånd — även om utfallet blir som i Tanzania. För bara 14 dagar sedan medgav utrikesministern att det svenska biståndet till Tanzania icke hade medverkat till ökad demokrati i landet. ”Den svenska u-hjälpsdebatten har — — — med tiden fått något vilset och trångt över sig. Den begränsar sig gärna till frågor om den svenska biståndspolitikens praktiska utformning men berör inte så ofta de principer hjälpen bygger på och ännu mindre de övergripande problemen: ulandspolitiken i stort.” Detta omdöme fälls av Sture Linnér i en artikel i Svenska Dagbladet den 27 mars 1984. Sture Linnérs omdöme till trots har den svenska u-hjälpspolitiken inte lämnats opåverkad av den internationella, på gjorda erfarenheter grundade debatten. Den utvecklingsoptimism som rådde under u-hjälpens två första årtionden präglades av en tro på framgång genom industrialisering och ökat internationellt varuutbyte. Nu, inne i det tredje utvecklingsårtiondet, pågår en märkbar förskjutning mot en satsning på de fattigaste folkens egna basbehov. Denna rörelse återfinns även i behandlingen av den internationella utvecklingsstrategin för FN:s nu löpande, tredje utvecklingsårtionde. Som målsättning för denna gäller bl.a. 1975 års Lima-deklaration, enligt vilken u-länderna år 2000 skall svara för 25 26 av världens industriproduktion — en målsättning som har varit och är diskuterad. En särskild kommitté skall under 1984 se över möjligheterna till utvecklingsstrategins genomförande. Enligt FN:s generalförsamlings resolution 38/152 skall översynen fastställa orsakerna till att IDS målsättningar inte uppnåtts och ”genomföra den anpassning, intensifiering eller omformulering av de åtgärder, som förutsetts i strategin, i syfte att effektivt bidra till u-ländernas utveckling”. Den förändrade synen på utvecklingshjälpens inriktning präglas av stor samstämmighet mellan utredare, experter och forskare. Jag skall, fru talman, ge några exempel härpå i sammanfattningens form. Genomgående är hur betoningen läggs på jordbrukets, och i dess förlängning, den areella produktionens utveckling. 1979 års nobelpristagare i ekonomi, Arthur Lewis, anser som viktigast att jordbrukets produktivitet förbättras i tredje världen — endast därigenom kan dess relationer till i-länderna förbättras. Arbetet härmed är långt och mödosamt, betonar Lewis, men av grundläggande betydelse för utvecklingen av det egna landets näringsliv. Lewis säger: ”Jordbruket måste kunna producera ett överskott av livsmedel och råvaror som skall konsumeras i den industriella sektorn, och det är välståndet hos bönderna som gör det möjligt för dem att vara en marknad för industrins produkter.” — Detta är en sanning som kineserna i dag arbetar efter. Den egyptiske u-landsforskaren Samir Amin betonar att grunden för utveckling måste vara nationella ansträngningar. Ekonomier skall byggas upp gradvis, och detta bör, enligt Amin, ske genom utveckling av jordbruk som bakom sig får en stödindustri. Brandtrapporten av 1980 anser att industrialisering ej ensamt kan avskaffa fattigdom. Det måste också till en bred satsning på arbetsintensivt jordbruk med ökad livsmedelsproduktion i u-länderna själva. Den principiella inställning som anförda exempel redovisar kan även uppfattas vara regeringens. På s. 41i bil. 5, proposition 1983/84:100 uttalas: ”Landsbygdsutveckling i form av resurstillväxt för de fattiga har fortfarande högsta prioritet inom det svenska biståndet.” Denna uttalade prioritering har dock ännu inte i någon högre grad påverkat fördelningen av biståndsmedlen. Av svenskt bilateralt bistånd går endast 13 4 till jordbrukssektorn. Tre fjärdedelar av anslaget går till andra områden för ekonomisk tillväxt, såsom industrier, kraftverk, kommunikation och importstöd. Denna disproportion mellan hjälp av högsta prioritet och av lägre prioritet är ett uttryck för bristande flexibilitet i vår biståndspolitik. I debatten har vi från moderat håll påtalat detta och framhållit det nödvändiga i att anpassa vårt bistånds inriktning till utvecklingens krav. Denna uppfattning framför vi även nu i ett antal reservationer till utrikesutskottets betänkande 1983/84:15. Jag skall här närmare beröra dem som har anknytning till områdena areell produktion, vattenförsörjning och naturkapitalets bevarande och utveckling. Behovet av ökad flexibilitet i det svenska biståndet tas upp i motionerna 534, 765, 966 och 1173. I dessa pekas på den brist på flexibilitet som inryms i det stela landprogrammeringssystemet. Utskottsmajoriteten delar uppfattningen att projektbistånd ofta ger större flexibilitet för givarlandet, men framhåller samtidigt att landprogrammeringens syfte är att ge mottagarlandet ökad flexibilitet. Motionerna avstyrks därmed. Motiveringen har föga bärkraft, inte minst med erfarenhet av hur vissa biståndsländer, exempelvis Tanzania, införlivar stödet i sin egen ekonomi och råkar in i ett allt djupare beroendeförhållande till givarlandet. Därmed försämras möjligheterna till konsekventa, långsiktiga utvecklingsinsatser, och flexibiliteten förefinns endast inom ramen för kortsiktiga nödlösningar. Verkningar av detta slag redovisar bl.a. Peter Bauer, professor i u-ländernas ekonomi vid London School of Economics. Han har därvid Tanzania som referensobjekt. Till Bauers huvudteser hör att centralplanering inte är en förutsättning för ekonomisk utveckling utan snarare har en fördröjande effekt samt vidare att u-hjälp sällan når ut till de mest behövande utan i stället bidrar till felaktig planering och hämmar den egna företagsamheten.

Utskottsmajoriteten glider förbi dessa frågeställningar och nöjer sig med att konstatera att hjälpen skall ges utifrån u-ländernas egna behov och att strävan efter ökat återflöde ej är ett mål i sig. Reservation 12 om en begränsad biståndsutredning tar upp prioritering av bistånd som motverkar pågående förstöring av naturmiljön samt påtalar behovet av en systematisk forskning och dokumentation kring underutveckling och global miljöförstöring. Utskottsmajoriteten finner ej att behov av en utredning föreligger, utan fastslår att principerna för svenskt utvecklingssamarbete ligger fast och att dessa principer ej hindrar en fortgående anpassning till gjorda erfarenheter och nya behov. Samma snäva behandling får motionerna 534, 966, 1173, 530 och 616 med förslag om återinrättande av en särskild anslagspost för miljöoch markvård samt energi. Utskottsmajoriteten konstaterar helt kort att tyngdpunkten för denna hjälp ligger inom landprogrammen. Fru talman! Sammanfattningsvis blir intrycket av den socialdemokratiska biståndspolitiken att den präglas av en konservatism som utgör ett hinder för flexibilitet och nytänkande. Ej minst gäller detta på miljöområdet, där omedelbara åtgärder krävs för att komma till rätta med den enorma naturförstörelse som pågår och som ger globala återverkningar. Denna motsträvighet mot nytänkande kommer fram i behandlingen av min motion 1552. Utskottet har givit den en ingående behandling, för vilket jag tackar, men stannar vid att till hälften anse den besvarad, medan återstående två yrkanden avstyrks. Detta avstyrkande är anledningen till mitt särskilda yttrande nr 2. Utöver vad som i detta anförs vill jag här något beröra utskottets motivering. Utskottet säger sig ej ”ha tillräckligt underlag för att föreslå en sådan särskild forskning om sambandet mellan vegetation och nederbördsklimat”. I min motion lägger jag fram konkreta siffror på detta samband, siffror som visar på drastiskt sänkta nederbördstal på grund av bortfall av transpirationsfuktighet på grund av förändringar av vegetationstäcket. Runt om i världen fortsätter människan att föröda vegetationstäcket, ej minst genom skogsskövling och då företrädesvis i u-länderna. Enligt FAO:s uppskattningar har hälften av jordens skogar försvunnit sedan 1950. Brasiliens tropiska regnskogar avverkas med en hastighet av 100 000 km? per år. Araucariaskogarna i söder är försvunna. Samma öde hotar den brasilianska savannen, där avskogningen sker mycket snabbare än i Amazonas regnskogar. Enligt vad som har påvisats av Salati återbördar regnskogen 50 96 av nederbörden till atmosfären. En avverkning av regnskogen innebär enligt Jose A. Lutzenberger en regional klimatförändring med global återverkan. Ökenspridningens samband med vegetationsförstörelse genom överbetning, överodling, vedtäkt och avskogning är fullt klarlagd. Som följd härav sker en omfattande jordflykt. Största transporten äger rum i den s.k. afro-atlantiska stoftplymen från Sahara och Sahel västerut över Atlanten till Västindien och Amerika. Sommaren 1974 drev under tre månader ca 200 miljoner ton jordstoff ut över Atlanten i flera pulser. vegetation och nederbördsklimat samt till att finna vägar att i internationell samverkan skydda, återställa och vidareutveckla vegetationen? Vidare: Är inte påtalade problem av den angelägenhetsgrad och tyngd att de kan föranleda en översyn av svenska biståndsfunktioner, dessas flexibilitet och förmåga till utvecklingsfrämjande plangenomföranden, allt inom ramen för de grundläggande fyra biståndsmålen?

Fru talman! Det har redan framhållits av utskottets ordförande att omfattningen av det biståndspolitiska betänkandet även i år har tvingat fram en uppdelning på olika delområden mellan utskottets företrädare. Jag kommer för min del att uppehålla mig vid katastrofbiståndet, anslagen till de enskilda organisationerna, Kyrkornas världsråd och anslaget till SAREC. Dessa frågor har föranlett reservationerna 9, 24, 25, 26, 27, 34 och 42. Årets budgetprövning av statsutgifterna blev genomgående mycket hård men beträffande biståndsanslagen har dock tilläggsproposition 154, som lämnades efter den stora budgetpropositionen i januari, givit ett något större manöverutrymme än vad som gällt övriga områden. Dessa ytterligare 300 milj.kr. föreslås fördelas så att en tredjedel, dvs. 100 milj.kr., skall utgå till katastrofhjälpen, som därmed ökar till 360 milj.kr. Detta påslag har motiverats med de mycket svåra försörjningsproblemen, som i ökad utsträckning främst drabbat befolkningen i vissa afrikanska länder. Det har utrikesministern alldeles nyss här i talarstolen uppehållit sig vid. Katastrofhjälpens uppgift är ju att tillgodose de omedelbara hjälpbehoven. Genom denna ökning tillmötesgår man de krav som framförts i vissa motioner, och därför återstår det nu för kammaren att under denna punkt ta ställning till endast två reservationer. Moderaterna uttalar i en reservation farhågor för att de enskilda länder som mottar reguljärt bistånd dessutom skulle kunna påräkna visst påslag ur katastrofposten. Moderaterna vänder sig mot detta. Utskottsmajoriteten understryker däremot med stor tydlighet att huvudsyftet med den nuvarande landprogrammeringen är att mottagarländerna bör tillförsäkras en viss planeringstrygghet med de anslag som de väntas förfoga över. Det kan nämligen inte vara rimligt att ett katastrofdrabbat land skall behöva ta i anspråk det reguljära anslaget för att möta sådana exceptionella förhållanden, menar majoriteten. Därför finner utskottets majoritet det inte onaturligt att vissa reservationer kan uppkomma. Dessutom understryks att riksdagen i ett tidigare uttalande fastslagit att katastrofposten inte får användas så att inriktningen och omfattningen av de av riksdagen fastställda biståndsinsatserna i någon avsevärd mån förändras. För att vara ännu tydligare tillägger utskottet i år i det betänkande som vi nu behandlar: ”Insatser som varit möjliga att förutse och planera bör så långt det är möjligt belasta de för ändamålet avsedda anslagsposterna och som regel inte katastrofposten.” Mot denna bakgrund avstyrks därför moderaternas yrkande i denna del. Vpk begär i sin reservation att katastrofposten begränsas till 285 milj.kr. i stället för de 360 milj.kr. som utskottsmajoriteten föreslår. Vpk yrkar därför att det belopp som på detta sätt blir tillgängligt i stället omfördelas till förmån för enskilda länder. Utskottsmajoriteten, som delar departementschefens syn på världssvältens aktuella problem, anser att regeringens förslag angående katastrofbiståndet är väl motiverat. Därför yrkar utskottet avslag på denna vpk-motion. Beträffande de enskilda organisationernas verksamhet är det sedan många år ett känt faktum att dessa spelar en mycket aktiv och uppskattad roll i kampen mot nöden i utvecklingsländerna. Det har bekräftats tidigare i dagens debatt. Besök i olika utvecklingsländer ger många bevis på vad detta arbete betyder. Det gäller insatser som görs av människor med en okuvlig idealitet. Dessa insatser har onekligen varit banbrytande, och statsmakterna har mycket påtagligt visat sitt intresse och sin uppskattning genom att bevilja allt större anslag för denna verksamhet. Utskottet erinrar i sitt betänkande om att de enskilda organisationernas andel av det totala biståndet under de gångna tio åren har fördubblats. Därtill skall läggas de stora belopp ur katastrofposten och anslagsposterna för humanitärt samarbete som i praktiken utbetalats via de enskilda organisationerna. I årets budgetproposition föreslås nu att anslaget till de enskilda organisationerna ökas från f.n. 215 milj.kr. till 250 milj.kr. Det är alltså ett påslag med 35 milj.kr. Det innebär en betydligt kraftigare ökning av detta anslag jämfört med flertalet andra anslag i budgetförslaget. Trots den föreslagna ökningen under ett enda budgetår och trots det aktuella budgetläget föreligger ett antal reservationer från borgerligt håll i detta betänkande, i vilka man yrkar på ännu kraftigare höjningar. I moderaternas reservation nr 24 föreslås således en höjning, utöver regeringens förslag, med ytterligare 10 milj.kr. I anslutning till reservanternas förslag om ytterligare medel framhåller utskottets majoritet att ”det finns gränser för hur snabbt det är lämpligt att öka biståndet via enskilda organisationer”. För egen del utgår jag från att även solen har sina fläckar. Det är därför klart olämpligt att öka anslagen i sådan takt att de anslagsbeviljande organen inte på ett tillfredsställande sätt kan följa utvecklingen på detta område. Vi hanterar ju i denna kammare svenska folkets skattemedel. I den borgerliga reservationen nr 9 uttrycks i allmänna ordalag önskemålet om ökad satsning på de enskilda organisationerna. Reservanterna anser att den frågan borde behandlas av en ny biståndspolitisk utredning. Eftersom kravet på en ny biståndspolitisk utredning har tagits upp av såväl utrikesministern som utskottets ordförande har jag inte anledning att gå in på detta spörsmål. Däremot vill jag rikta uppmärksamhet på utskottets uttalande beträffande behovet av en översyn beträffande de enskilda organisationernas kapacitet att ta emot bidrag för biståndsändamål från staten. Vi anser det angeläget att en sådan analys kommer till stånd. Utskottsmajoriteten anser att genom en sådan översyn kan de olika synpunkter som framförts i de nämna motionerna bli föremål för en mer ingående behandling. I detta sammanhang vill jag också rikta uppmärksamheten på det särskilda yttrande som Rune Ångström, folkpartiet, har lämnat i anslutning till utskottets utlåtande. Det gäller yttrande nr 6 som behandlar frågan om en fond för frivilliga organisationer. Detta märkliga förslag har sitt ursprung i folkpartimotionen 534, där det föreslås en särskild fond finansierad av biståndsmedel. Denna fond skulle ge stöd till organisationer som verkar för en demokratisk samhällsutveckling, rösträtt och föreningsfrihet, föreslår motionärerna. Detta är en vacker tanke, men Rune Ångström harinte ens gjort ett försök att utveckla hur denna fond skall hanteras i utvecklingsländer med helt skilda förutsättningar. De ofullgångna tankarna har därför inte kunnat få någon anslutning i utskottet. Frågetecknen är alltför många och av både principiell och administrativ natur, vilket gör att förslagsställarna avstår från att ställa detta förslag under kammarens prövning. I ett något hjälplöst försök har Rune Ångström helt nyligen här i talarstolen ifrågasatt om utskottsmajoritetens kallsinnighet till folkpartiets suddiga förslag skulle bottna i att vi andra inte skulle vilja ha en demokratisk utveckling i dessa länder. När Rune Ångström för ned debatten på denna överraskande låga nivå, förklarar det att han blivit helt ensam i utskottet i denna fråga. Han borde ha besparat kammaren denna fula plump i protokollet. Med dessa kommentarer yrkar jag bifall till utskottets förslag även på dessa punkter. I den gemensamma reservationen nr 34 föreslår centern och folkpartiet att biståndsmedel bör beviljas till Kyrkornas världsråd för den ”verksamhet som ärinriktad på information och projekt om mänskliga rättigheter, nedrustning och fred i u-länder”, som det heter i skrivningen. Utskottet uttrycker sin uppskattning av det arbete som Kyrkornas världsråd utför på detta område men framhåller att det måste vara SIDA:s uppgift att koncentrera sina insatser på egentligt utvecklingsarbete. Därför avstyrker utskottet motionen i denna del. Treårsavtalet mellan Kyrkornas världsråd och SIDA löper ut i sommar och skall nu förnyas. Enligt vad utskottet inhämtat kommer fredsdelen att uteslutas och avtalet kommer att koncentreras till mer närliggande, konkreta biståndsinsatser för utvecklingsländerna. Slutligen några ord om det forskningsarbete som bedrivs av SAREC. I motion 1553 från moderata samlingspartiet yrkas på att en prioritering bör ske av den forskning som är inriktad på u-ländernas egna naturresurser. Utskottet erinrar i sitt betänkande om att SAREC har sin uppmärksamhet riktad på dessa frågor. Utskottet framhåller vidare att samordning mellan SIDA och SAREC sker fortlöpande men anser det ändå önskvärt att en ökad uppmärksamhet ägnas samordningsfrågorna inom de berörda forskningsområdena. Utskottet föreslår därför att regeringen företar en översyn av SAREC:s verksamhet. Syftet bör vara att klarlägga om det finns behov av ytterligare koncentration av insatserna till de områden som ter sig mest angelägna för fortsatt svenskt utvecklingsbistånd. Utskottet förväntar sig därför att resultatet av regeringens överväganden skall kunna föreläggas riksdagen redan genom nästa budgetproposition. Vpk yrkar i motion nr 1556 att ytterligare 5 milj.kr. utöver regeringens förslag anslås för forskning på massmediaoch kommunikationsområdet till stöd för oberoende nyhetsbyråer i u-länderna. Utskottsmajoriteten anser att dessa syften bäst tillgodoses genom att u-ländernas egen kapacitet byggs upp på detta område. Utskottet erinrar vidare om att Sverige sedan 1978 har lämnat bistånd med 600 milj.kr. på massmediaområdet där utbyggnaden av telekommunikationer intagit en central plats. Under det gångna året har dessutom en arbetsgrupp som tillsatts av regeringen framlagt förslag till riktlinjer på de områden som berörs i motionen. En av denna arbetsgrupps slutsatser är att finansieringen av det bilaterala mediebiståndet bör gå över landramarna och lämnas över SIDA. Någon ytterligare medelstilldelning till SAREC är därför inte motiverad. Med denna motivering avstyrks motionen. Fru talman! Med hänvisning till vad jag anfört i anslutning till de olika punkterna jag behandlat i mitt inlägg yrkar jag bifall till utrikesutskottets hemställan i dess helhet.

Fru talman! När regeringen i fjol lade fram sitt förslag om neddragning av enprocentsmålet när det gäller vårt u-landsbistånd blev reaktionen bland svenska folket oerhört kraftig. Ideella organisationer, kvinnooch ungdomsorganisationer och kyrkorna opponerade sig på olika sätt. Denna manifestation från vårt folk gav oss besked om den starka känsla för och vilja till solidaritet som finns hos vårt folk. Det är väldigt bra att veta att människorna i vårt samhälle kände och känner ett så stort ansvar för medmänniskor i u-länderna. De känner ett större ansvar än socialdemokraterna. Det är ju ändå positivt att regeringen lagt sin tilläggsproposition, även om den orsakat formella och tekniska problem. Fortfarande är det dock en gåta att regeringen inte höjt anslaget så mycket att man nått upp till enprocentsmålet. Socialdemokraterna får i denna fråga stöd av moderaterna, och de båda partierna visar sin bristande solidaritet gentemot u-ländernas folk. Som centerpartist känner jag glädje över att centerrörelsen inte sviktar när det gäller den internationella solidariteten. Vi står fast vid enprocentsmålet. Den utfästelsen har vi gjort tidigare, och den är alltför värdefull för att spolieras. Vi har också behövt enprocentsmålet som grund för att i internationella sammanhang med styrka och engagemang kunna agitera för ökat bistånd från andra länder. Det är häpnadsväckande att socialdemokraterna tar detta steg tillbaka. Färdriktningen för vårt bistånd måste ju vara åt rakt motsatt håll. Här står vi och diskuterar en nedskärning av biståndet, när vi i stället borde diskutera en ökning — men det görs inte. Skall vi kunna medverka till fred och rättvisa i världen måste vi sträva mot en global utjämning. Det kräver ökat arbete och ett ökat engagemang från vår sida, och där duger inga steg tillbaka. Centerns ungdomsförbund har i dagarna uttalat en önskan att höja vårt bistånd till 2 96 inom tio år. Detta vittnar på ett glädjande sätt om även ungdomens ansvar i dessa frågor. Sture Korpås har framfört centerns synpunkter när det gäller vårt framtida bistånd, och för att vinna tid nöjer jag mig med att instämma i hans anförande. Vii centern har tagit upp frågan om enskilda organisationers biståndsarbete i u-länder, och som vi framhållit i en reservation är detta arbete mycket effektivt. Jag kan här nöja mig med att instämma i vad utrikesministern sade, nämligen att detta arbete är en hörnpelare i vårt biståndsarbete. Vi har från centerns sida sagt att de enskilda organisationerna i ökad utsträckning bör användas som kanaler för biståndet. Vi föreslår därför en ökning med 50 milj.kr. Nu säger Sture Palm att solen har sina fläckar och att man mot den bakgrunden inte skall ge ökat bistånd till de enskilda organisationerna. Vad är det för fläckar det är fråga om, Sture Palm? Vilka fel gör de enskilda Organisationerna som kan vara skäl till att man inte skall ge dem mer pengar? Fyra politiska kvinnoförbund står bakom begäran att Stiftelsen Afro-Art skall ingå bland de svenska organisationer som erhåller stående årligt ekonomiskt stöd från SIDA:s anslag för u-landsinformation. Jag vill tacka utrikesutskottets majoritet för att man haft förståelse för Afro-Art och för att man har insett den betydelse som Afro-Art har. Stiftelsen Afro-Art har gjort en pionjärinsats, framhåller utskottet, för introduktion i Sverige av hantverksprodukter från u-länderna. Centerns kvinnoförbund, Folkpartiets kvinnoförbund och Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund tillhör stiftarna av Afro-Art. Jag hoppas att det inte anses otillbörligt att jag passar på att hälsa riksdagsmän, åhörare och tjänstemän välkomna till Afro-Art nere på Drottninggatan. Genom att handla där gör vi en insats för kvinnor i u-länderna. Tyvärr har moderaterna reserverat sig på den här punkten, dvs. kört över sitt kvinnoförbunds ordförande. I reservationen visar partiet sin bristande solidaritet, som den här gången går ut just över u-ländernas kvinnor. Från centern har vi också reserverat oss till förmån för centeroch folkpartimotionen beträffande Kyrkornas världsråd, som har ställt frågorna om sambandet mellan fred, utveckling och mänskliga rättigheter i fokus. SIDA har sedan länge haft ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd, och det är angeläget att SIDA:s stöd till Kyrkornas världsråd fortsätter. Det går inte, som utskottet säger, att skilja ut insatser för fred och nedrustning och mänskliga rättigheter från utvecklingsbiståndet. I dagarna redovisas de projekt som drivs av Kyrkornas världsråd i Matabeleland i Zimbabwe och som hotas av konflikt. Det är projekt för arbetslösa, som kväkarna driver. Stödet till konfliktlösningar är nödvändigt och kan vara en förutsättning för att man skall kunna genomföra projekt som t.ex. det aktuella sysselsättningsprojektet i Matabeleland. Jag noterade med visst intresse utrikesministerns litet kritiska uttalande mot dem som inte inser sambandet mellan fredsarbete och utvecklingsbistånd. Den kritiken måste faktiskt drabba även socialdemokraterna i utskottet. Socialdemokrater och moderater säger nämligen i betänkandet, beträffande stöd till Kyrkornas världsråd, att utskottet delar ”uppfattningen att SIDA:s trots allt begränsade resurser nödvändiggör en koncentration av insatserna till egentligt utvecklingssamarbete”. Det är synd att utrikesministern, med sin kloka syn på denna fråga, inte sitter i utskottet. Då hade Kyrkornas världsråd fått sina pengar! I går följde socialdemokraterna regeringen när det gällde sexualbrottsfrågorna och frångick sina egna motioner. Jag kommer att begära votering på denna punkt och därmed ge socialdemokraterna möjlighet att också i dag följa utrikesministerns, och därmed förmodar jag hela regeringens, i detta fall mycket kloka uppfattning. Det kan ske närmast genom att rösta på center-folkpartireservationen i detta hänseende. F.ö., fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer som jag undertecknat.
Fru talman! Med anledning av Gunnel Jonängs inlägg vill jag framhålla att jag sade att det har skett ett enormt kraftigt påslag på anslaget de enskilda organisationerna — från 215 miljoner till 250 miljoner på ett enda år. Det är alltså en ökning med 35 miljoner. Nu begär de borgerliga att det skall göras en ny biståndspolitisk utredning. I samband med att man gör en utredning gör man ju en analys och en utvärdering av de resultat som har uppnåtts. Vi socialdemokrater har sagt att det för vår del kan räcka med att man gör en översyn inom vissa sektorer för att på det sättet åstadkomma en utvärdering av vad som har skett. Och i så stor utsträckning har vi ändå varit med i det offentliga livet, att vi vet att man skall kunna sätta frågetecken för allt anslagsbeviljande. Det gäller även på detta område. Vi har givit de enskilda organisationerna många lovord för vad de uträttat, men vi kan naturligtvis inte svära på varenda krona som anslås — inte heller till dessa organisationer.

Fru talman! Jag kan naturligtvis förstå om man tycker att man av budgetmässiga skäl inte har möjlighet att ge ytterligare pengar till de enskilda organisationerna. Men vad jag kan inte kan förstå och inte ställer upp på är det som Sture Palm ville låta påskina, när han talade om att solen har sina fläckar. I det uttalandet måste ju ligga att de enskilda organisationerna begår ett fel av något slag och att man därför inte kan ge dem mera pengar. Men Sture Palm kanske inte menade vad han sade.
Jag får meddela att anslag om kvällsplenum nu har uppsatts.

Fru talman! Först en kommentar till Gunnel Jonängs inlägg. Hon använder väldigt kraftiga uttryck för att förstora centerns biståndsvilja jämförd med socialdemokraternas. I verkligheten rör det sig om 2 Joo av BNI, och det vill ju till att man höjer rösten ganska ordentligt för att detta skall framstå som en betydelsefull skillnad. Enligt den arbetsfördelning vi gjort mellan utrikesutskottets socialdemokrater har det fallit på mig att argumentera för utskottets skrivningar när det gäller biståndet via FN:s biståndsorgan och Världsbankens biståndsfond IDA. Vidare skall jag säga något om den bindning av importstödet som moderaterna förespråkar och frågan om utnyttjandet av svenska resurser i biståndet samt något om metoden för utvärdering av biståndets effekter. Inledningsvis vill jag bara konstatera att en debatt som den vi för i dag kanske inte ger en helt rättvisande bild av det svenska utvecklingsbiståndet. Våra arbetsformer här i riksdagen gör ju att det blir oppositionens säryrkanden, reservationer, som styr debatten, och det innebär att betydelsefulla aspekter på den svenska biståndsverksamheten inte ens blir omnämnda under debatten i dag. Låt mig därför bara helt kort inledningsvis peka på ett angeläget område där jag hoppas att vi socialdemokrater i samarbete med centern skall kunna ta rejäla initiativ under kommande år. Det är det bistånd som kanaliseras via den svenska kooperationen. Swedish Cooperation Center, SCC, som är ett samarbetsorgan mellan Kooperativa förbundet och LRF, har på senare år kraftigt expanderat sin verksamhet. Dessa satsningar på kooperativa organisationer främst när det gäller jordbruksutveckling i u-länderna innebär ett smidigt och effektivt bistånd med ett minimum av statlig byråkrati. Svenskt bistånd som förmedlas direkt från SCC till kooperativa organisationer i u-länderna är en form för bistånd som vi bör satsa mycket mera på under kommande år, och där räknar vi som sagt med att åtminstone centern skall ställa upp helhjärtat både här i riksdagen och i SIDA:s styrelse. När det gäller det bistånd som kanaliseras via FN:s olika biståndsorgan konstaterar utskottet, att Sverige är en stor biståndsgivare, men att våra tidigare höga bidragsandelar sjunkit något till följd av budgetsituationen. De svenska devalveringarna har också spelat en roll. Utskottet konstaterar vidare, att det är betydelsefullt för bilden av Sverige i FN att vårt stöd till internationellt biståndsarbete kan förbli på en hög nivå. Vad utskottet här säger är att vårt bistånd till olika FN-organ har den bieffekten att Sveriges möjligheter att agera politiskt inom FN-systemet ökar. Det är en aspekt, som lätt glöms bort, när vi diskuterar svenskt bistånd. Den stora majoriteten av FN:s medlemmar är u-länder, och de vet att Sverige är ett av de få i-länder som sedan länge har nått de mål för biståndet som ställts upp inom FN-systemet. Det ger oss utan tvekan en betydande goodwill och ökar våra möjligheter att få internationellt stöd för våra politiska initiativ. I det här sammanhanget finns en folkpartistisk reservation, nr 13, som vill öka anslagen med några tiotal miljoner kronor till vissa FN-organ. Den är litet oklart skriven, men jag förmodar att vad som avses är att folkpartiet vill lägga på ytterligare 60 milj.kr. till IDA utöver det extra tillskott på 80 milj.kr. som sker enligt proposition 154. UNICEF skulle utöver de extra 20 milj.kr. från proposition 154 få ytterligare 40 milj.kr. och UNDP utöver de extra 20 milj.kr. ytterligare 30 milj.kr. Ett klarläggande på den punkten skulle nog vara av värde för att alla skall förstå vad folkpartiet menar. Om min tolkning är korrekt, undrar jag om folkpartiet verkligen har täckning för alla sina utgifter i det förslag som man har lagt fram. När det gäller IDA ställer moderaterna upp på att vi skall klara den sjunde påfyllnaden men ser mycket lättsinnigt på de betalningsproblem som kommer att uppstå, när vi skall klara den åttonde påfyllnaden om några år. Kanske ligger i detta moderata lättsinne en förhoppning om att Reagan även då skall vara president i Washington med makt att fullfölja den beklämmande krympning av IDA som genomförs vid den sjunde påfyllnaden. De som blir mest lidande på denna politik är de svältande miljonerna i flera afrikanska länder. Som utrikesministern pekade på i sitt inlägg här tidigare sker nu en målmedveten IDA-satsning på jordbruket och matproduktionen i Afrika söder om Sahara. Vpk går ännu längre än moderaterna och vill uppenbarligen av ideologiska doktrinära skäl stoppa alla svenska bidrag till IDA. Utskottet avvisar detta vpk-förslag med konstaterandet att IDA betyder mycket för finansieringen av projekt i de sämst ställda u-länderna. Om IDA:s bistånd minskar, blir u-länderna mer beroende av att låna i privata banker i Västeuropa och Nordamerika. Är det inte litet märkligt att Reagan och de svenska kommunisterna närmar sig varandra i denna fråga? Jag har dock personligen litet större hopp om vpk än om Reagan när det gäller att tänka om i fråga om IDA. De senaste årens internationella ekonomiska kris har drabbat många av våra mottagarländer mycket hårt. Det har uppstått en akut brist på valuta, och den industri som dock finns i dessa länder har haft svårt att importera reservdelar och insatsvaror. Det svenska biståndet har då använts för att hjälpa till med att hålla existerande industrier i gång. Det s.k. importstödet har därför snabbt vuxit. Det måste ses såsom något temporärt, och utskottet förutsätter att den höga andel av det bilaterala biståndet som nu går till importstöd snart kommer att minska till förmån för ökat projektbistånd. Mer än hälften av importstödet har varit bundet till köp av varor från Sverige. Nu vill moderaterna att allt importstöd skall bindas till inköp i Sverige. Vi från de fyra andra partierna i utskottet avvisar detta förslag och pekar på att en bindning av biståndet bör användas med försiktighet, även om det ibland kan vara förenligt med mottagarlandets intressen. Moderaterna driver i denna fråga en extrem ståndpunkt, som starkt bidrar till deras för året närmast biståndsfientliga profil. I en gemensam borgerlig reservation argumenteras för att biståndet starkare knyts till svenska resurser och unikt svenskt kunnande. Det enda exempel man ger i reservationen är svenskt kunnande när det gäller att hejda ökenspridningen. Utskottsmajoriteten ser naturligtvis positivt på att svenska exportspecialiteter kommer med i biståndet, men den påminner om att det självfallet bör vara u-ländernas egna behov som styr biståndets inriktning. Detta var tidigare åtminstone centerpartiets och folkpartiets uppfattning. Slutligen skall jag ta upp frågan om vi på nytt skall ha en biståndsinspektör. Vi socialdemokrater anser — tillsammans med centerpartisterna — att det nya systemet för utvärdering, som beskrivs i betänkandet på s. 28, bör ge väsentligt bättre resultatvärdering än en ensam biståndsinspektör. Fru talman! Jag instämmer i yrkandet om bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! För folkpartiet har en solidarisk biståndspolitik alltid varit ett centralt politiskt mål. Ledstjärnan för vår biståndspolitik har varit uländernas behov och vår önskan att minska klyftorna mellan rika och fattiga länder. Denna politik har glädjande nog vunnit starkt stöd i Sveriges riksdag. Under enighet — eller med mycket stor majoritet — har en biståndspolitik som är präglad av solidaritet med utvecklingsländerna och deras befolkning kunnat utformas. Denna enighet och detta starka stöd för de svaga i världen har varit ett viktigt bidrag till att minska spänningarna mellan rika och fattiga länder. Därmed har förutsättningarna för en fredligare värld ökat. Det var också en styrka att regering och riksdag under ekonomiskt mycket besvärliga år kunde hålla fast vid denna biståndspolitik. Under den borgerliga regeringsperioden 1976-1982 var folkpartiet och Ola Ullsten ansvariga för den. Det föreföll som om även socialdemokraterna under sin oppositionstid insåg att det på denna punkt knappast var särskilt opportunt att föreslå någon annan politik. Enprocentsmålet är en central riktpunkt i svensk biståndspolitik. Det är rimligt att ett rikt och välmående land som Sverige skall kunna nöja sig med att för egen del behålla nittionio hundradelar av nationalinkomsten. Det kom därför som en blixt från klar himmel när socialdemokraterna som första svenska parti i regeringsställning föreslog att riksdagen skulle frångå enprocentsmålet. Ett parti som säger sig vilja främja internationell solidaritet gick nu i bräschen för en sänkning av biståndet. Den socialdemokratiska regeringen svek. Det största sveket av dem alla — det mot världens fattiga — var ett faktum. Med stöd av moderata samlingspartiet var en majoritet i riksdagen säkrad. Kritiken mot regeringens biståndspolitik var skarp och berättigad. Kritiken kom inte bara från folkpartiet, utan även från kyrkorna, ungdomsorganisationerna, pressen och många enskilda. Protester kom också från de annars så lojala broderskaparna och från de socialdemokratiska ungdomsoch kvinnoförbunden. Från statsministern och biståndsministern hördes intet. I stället skickades i ett förläget försök till försvar en tjänsteman i statsministerns kansli fram för att motivera nedskärningen av biståndet. Det blev ett allmänt tal om den ekonomiska politiken. Den allvarliga kritik regeringen fick utstå för sin biståndspolitik fick den lyckligtvis att ändra sig. Kompletteringspropositionens förslag om att ta igen 300 miljoner av de 450 milj.kr. som fattades för att bibehålla enprocentsmålet var välkommet. Men det räcker inte. För första gången sedan 1977 sviker riksdagsmajoriteten enprocentsmålet. Trovärdigheten i svensk biståndspolitik har genom regeringens agerande lidit stor skada. Jag lyssnade med förvåning till utrikesministerns redogörelse för försvarsförhandlingarna. Enligt honom skulle folkpartiet och centerpartiet ha iakttagit tystnad när biståndet kom på tal. Det stämmer inte. Biståndet fördes på tal vid ett enda tillfälle. Då förklarade Ulf Adelsohn att moderaterna inte hade något att invända mot att regeringen gjorde upp med folkpartiet och centerpartiet om en återgång till enprocentsmålet. Han sade t.o.m. att moderaterna i en borgerlig trepartiregering skulle vara beredda att respektera enprocentsmålet — om än med en delvis annan inriktning av biståndet. Då tystnade regeringens företrädare. Utrikesministern förde aldrig mera frågan på tal. Det var uppenbart att avsikten hade varit att åstadkomma en spricka mellan de tre borgerliga partierna genom att ta upp biståndet parallellt med försvaret. När man inte kunde åstadkomma det, släppte man frågan. Den svenska biståndspolitiken diskuteras just nu flitigt i den offentliga debatten. Det finns skäl att nu göra en översyn av biståndspolitiken. Tidigare i dag har Rune Ångström motiverat detta. Liksom FN:s International Development Strategy, IDS, nu är föremål för en översyn bör den svenska biståndspolitiken på motsvarande sätt granskas. I FN råder enighet om att översynen av IDS inte skall gälla målen utan vägarna att nå dessa mål. Också i vårt land gäller behovet av utvärdering och omprövning inte i första hand biståndspolitikens mål utan just medlen. Låt mig här endast ta upp en aspekt på den svenska biståndspolitiken, den om en demokratisk samhällsutveckling. Vi som anser, att biståndet är viktigt för att motverka de skriande orättvisorna på jorden och i arbetet för freden, är också angelägna om att biståndet är effektivt. I debatten om biståndets storlek har man ibland, särskilt från moderat håll, sökt göra gällande att de som vill minska biståndet skulle vara särskilt angelägna om effektiviteten. Ingenting är felaktigare. I den allmänna debatten diskuteras också hur biståndet bäst kan stärka utvecklingen mot pluralism och demokrati i u-länderna. Det är viktigt, att vi i vår önskan om en demokratisk samhällsutveckling också i u-länderna närmar oss frågan med viss ödmjukhet. Utvecklingen mot en pluralistisk demokrati med från statsmakten oberoende maktcentra är ofta en lång och mödosam process. För länder som härjats av frigörelsekamp eller inbördeskrig och där endast en minoritet är läsoch skrivkunnig, är det inte förvånansvärt att det tar tid att utveckla demokratiska institutioner och traditioner. Därför är det ofta mindre den uppnådda graden av demokrati än rörelseriktningen — den politiska viljan och toleransen — som bör beaktas. Länge, alltför länge, hade många uppfattningen, att endast u-länder med stark centralmakt och centralplanering kunde skapa den nödvändiga disciplinen för att åstadkomma ekonomisk utveckling och en anständig levnadsstandard för flertalet medborgare. Kraven på demokratiska frioch rättigheter fick stå tillbaka. Nu visar erfarenheterna från många håll, att det är just i länder där pluralism och demokrati givits en chans som man fått en snabb ekonomisk och social utveckling. Detta är inte förvånansvärt. Det är när friheten ökar som människors initiativ och skaparkraft växer och ger resultat. I alla tider har däremot diktaturer anfört ”högre” samhällsmål som förevändning för förtryck och förföljelse. Några kommentarer till några inlägg från socialdemokratiskt håll. Vi har reserverat oss till förmån för att SIDA:s bidrag till Kyrkornas världsråd också skall omfatta insatserna för fred och mänskliga rättigheter. Vi tycker inte att de ligger utanför det område som SIDA kan ge stöd till. Tvärtom är det inte minst i ljuset av vad vi har sagt om behovet av insatser för att stärka den demokratiska utvecklingen ett angeläget område för stöd från svensk sida. Sture Ericson frågade vad reservation 13 innebär. Det är mycket riktigt så att den innebär ökat anslag till de internationella organisationerna, alltså de FN-organ Sture Ericson nämnde. Han frågade om folkpartiet hade täckning för dessa förslag. Ja. Det är riktigt att skillnaden när det gäller den totala insatsen rör sig om ungefär 150 milj.kr. Jag trodde Sture Ericson uppmärksammat att folkpartiet i detta förslag satsar mera än regeringen på biståndet. Svenskt bistånd har som ett av sina mål att stärka utvecklingen mot pluralism och demokrati i världen. Bistånd som förmedlas av svenska ideella organisationer i samverkan med systerorganisationer i u-länder fyller i detta sammanhang en viktig uppgift. Genom bl.a. sina kontakter med utländska systerpartier och via sina resp. internationaler deltar också de svenska politiska partierna i detta arbete. Det vore värdefullt om detta arbete, inte minst det som bedrivs av politiska organisationer, kunde breddas. I detta sammanhang kunde det vara av särskilt intresse att studera den verksamhet som, delvis med biståndsmedel, bedrivs av t.ex. tyska stiftelser med anknytning till partier företrädda i förbundsdagen. Det vore, anser vi, värdefullt om dessa frågor fick bli föremål för särskild utredning också i vårt land. Jag vill därför till utrikesministern ställa frågan om han delar denna synpunkt och alltså skulle vara beredd att medverka till att låta utreda denna typ av stöd till utvecklande av den parlamentariska demokratin i utvecklingsländerna.